Fru talman! Fru Nordlander avsåg med sin fråga såvitt jag kunnat begripa prisstoppade varor, men hennes inlägg här handlade om alla andra varor än dem som är under prisstopp. Bröd, konfektyrer, kemisk-tekniska artiklar osv. har ju inte på något sätt berörts av det prisstopp som gäller vissa livsmedel. Därför är fru Nordlanders diskussionsämne något helt annat, ett mycket stort problem, som över huvud taget gäller förpacknings-, sorterings-, märkningsoch uträkningsanordningar i produktion och handel, som det inte finns några rimliga möjligheter att genom ett statligt kontrollorgan få insyn i. Jag vill bara säga att något av fru Nordlanders exempel kanske ändå inte var så upprörande. Att antalet brödbitar minskar från tio till nio är dock ganska lätt för de flesta människor att upptäcka. Det är enkelt att aritmetiskt konstatera att nu är det nio bitar i stället för tio. Jag har svårt att se detta ens som ett försök att vilseleda konsumenten. Men det finns otvivelaktigt fall där en sanering är befogad. Och jag vill bara tala om att konsumentombudsmannen för närvarande sysslar med ett antal arter av förpackningsfloran för att se efter om sättet att förpacka varorna också är ett sätt att vilseleda konsumenten.
Fru talman! Min fråga gällde ju också det förhållandet att man genomför dolda prisstegringar genom de olika förfaranden som jag pekat på. Om det nu inte är fråga om dolda prisstegringar, om man minskar antalet brödbitar i en förpackning, vill jag fråga handelsministern: Vilket recept har då handelsministern för att lösa detta problem? Skall man sluta att köpa av denna förpackning, när antalet brödbitar i den minskar? Man måste ju på något sätt komma åt det hela.
Fru talman! Ja, fru Nordlander, man får konstatera att de brödbitar det gäller här har blivit dyrare. Det är det enda konstaterande man kan göra. Sedan får man besluta sig för om man vill fortsätta att köpa dem eller vill övergå till någon annan sort som man finner vara billigare. Om nio bitar kostar lika mycket som tio kostade förut, så kan det ju inte vara fråga om något vilseledande av konsumenten när en så enkel operation företagits.
Fru talman! Men det måste det väl ändå vara, herr handelsminister, när priset hela tiden följer den utveckling som äger rum på den allmänna marknaden. Man höjer priset på varorna men minskar samtidigt volymen. Då blir det en dubbel prishöjning.

Fru talman! Herr Fransson har frågat mig vilka principer regeringen utgår från vid ställningstagande till investeringar i statliga verk som skall utlokaliseras. Regeringen strävar givetvis alltid efter att undvika sådana investeringar som endast kan nyttiggöras under en orimligt kort tid, t.ex. på grund av planerad flyttning av statlig verksamhet. När det gäller byggnader kommer den beslutade omlokaliseringen från Storstockholmsområdet att medföra att en betydande lokalyta friställs. Ungefär hälften av denna yta utgörs av förhyrda lokaler. De friställda statliga lokalerna och vissa av de förhyrda planeras bli utnyttjade av andra myndigheter med otillfredsställande lokalsituation. Trots detta tillskott får man räkna med att ytterligare lokaltillskott, bl.a. i form av nybyggnad, kan komma att behövas för att de statliga myndigheterna inom Storstockholmsområdet på sikt skall få tillgång till samlade och ändamålsenliga lokaler, något som främjar en effektiv verksamhet. Den långsiktiga lokalplanering som pågår för Stockholm inbegriper givetvis det framtida utnyttjandet av de lokaler som kommer att friställas i samband med omlokalisering. I fråga om det fall herr Fransson nämner, statens bakteriologiska laboratorium , torde en omlokalisering kräva lång tid att förbereda och genomföra. Socialministern tillkallar i dagarna sakkunniga för att utreda de närmare förutsättningarna och formerna för SBL:s omlokalisering till Umeå. Jag vill också erinra om att statsmakterna år 1970 beslutade att uppföra en destruktionsanläggning, som förutom SBL skall betjäna bl.a. Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet, för att besvärande och hälsovådliga luftföroreningar i området skulle minskas. Beslutet var således påkallat av ett angeläget behov. När förslag år 1971 förelades riksdagen om att uppföra ett smådjurshus vid SBL redovisades att detta behövs främst för att skydda de anställda mot smittorisker. Som framgår av årets statsverksproposition har investeringskostnaderna för djurhuset begränsats för att handlingsfriheten i fråga om laboratoriets lokalisering så långt som möjligt skall bibehållas.

Fru talman! I samband med beslutad eller planerad utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm är det naturligt att försiktighet måste iakttagas vid investeringar i sådana anläggningar som inte kommer till användning efter utlokaliseringen. Därför är det viktigt att det sker en långsiktig planering av lokalbehovet och att restriktivitet iakttages vid nyinvesteringar, så att inga onödiga avskrivningsbelopp behöver uppstå den dag då den statliga verksamheten lämnar lokalerna. Vi torde alla vara överens om detta. De synpunkter jag framfört i min interpellation och det exempel jag angivit angående investeringarna i statens bakteriologiska laboratorium vittnar om nödvändigheten av att dessa frågor följs med den största uppmärksamhet från statsmakternas sida. Jag är medveten om att utflyttningen av SBL är en komplicerad sak. Därom vittnar ju också att särskilda sakkunniga, som finansministern har nämnt i svaret, har tillkallats för att närmare utreda förutsättningarna och formerna för omlokaliseringen. Om jag har tolkat svaret rätt, innebär detta att omlokaliseringen kommer att skjutas något år på framtiden. Därmed torde den beslutade investeringen om totalt ca 20 miljoner kronor komma till en bättre användning än man kunde tro när delegationen för lokalisering av statlig verksamhet avlämnade sin slutrapport i juni månad förra året. En utflyttning vid mera näraliggande tidpunkt skulle ha fört med sig onormala avskrivningar. Jag är av den uppfattningen att nya investeringar inte skall beslutas som medför att en planerad omlokalisering av statlig verksamhet flyttas framåt i tiden, beroende på att normala avskrivningar skall kunna göras på investeringarna. När det gäller investeringarna i det aktuella fall som jag har åberopat kan den enskilda människan lätt få den uppfattningen att det skulle ske ett visst slöseri med pengar i form av investeringar i byggnader, vilka skulle få en mycket kort användningstid. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar finansministerns svar att regeringen alltid strävar efter att undvika investeringar som endast kan nyttiggöras under en orimligt kort tid. Till slut, fru talman, vill jag framföra ett tack till finansministern för det positiva svar som jag har fått på min interpellation.

Fru talman! Herr Löfgren har frågat mig dels vad som kan göras för att till förslagsvis en vecka nedbringa tiden för leverans av beställt registreringsbevis från patentverkets bolagsbyrå, dels om det är möjligt att införa en sådan ordning att stående beställning kan göras av registreringsbevis för leverans en gång årligen vid i beställningen angiven tidpunkt. Den intensiva utvecklingen under senare år i fråga om aktiebolagsbildning har bl.a. lett till en stark ökning av arbetsbelastningen på patentverkets bolagsbyrå. Under de senaste fem åren har antalet under varje år nybildade bolag ökat från 8 000 till över 18 000. År 1968 fanns i registret 83 000 levande, dvs. ej likviderade bolag. Förra året hade antalet ökat till mer än 125 000. Denna utveckling har lett till en mycket kraftig ökning av antalet registreringsärenden och följaktligen också till en stegrad efterfrågan på registreringsbevis. Under år 1972 utfärdades ca 118 000 bevis jämfört med 76 800 år 1968. En betydande ökning av patentverkets registreringskapacitet har skett under en följd av år. Trots detta har den stora anhopningen av ärenden lett till förlängda väntetider. Med anledning av denna utveckling, som jag inte anser tillfredsställande, har ytterligare åtgärder vidtagits. Under innevarande budgetår har Kungl. Maj:t medgivit att verket utöver anslaget på 8,5 miljoner kronor för bolagsbyrån får disponera ytterligare ca 2,5 miljoner kronor för byråns verksamhet. För nästa budgetår föreslås ytterligare resurstillskott. Att balanserna i fråga om expedieringen av registreringsbevis har visat sig särskilt svåra att bemästra hänger bl.a. samman med att beställningarna inflyter mycket ojämnt och med oregelbundna balanstoppar. För att komma till rätta särskilt med dessa problem har patentverket förstärkt kopieringskapaciteten för bevisframställning och överfört personal för att minska balanserna. I början av januari fastställdes en plan, som ger bevisframställningen prioritet i fråga om personalresurser och syftar till att nedbringa väntetiden till ungefär en vecka. Den sålunda genomförda resursöverföringen har redan givit resultat. I slutet av januari hade väntetiden sjunkit från ca fyra veckor till omkring två veckor. Patentverket räknar med att redan under innevarande månad kunna pressa ned väntetiden till ungefär en vecka. I detta sammanhang bör framhållas att patentverket under den tid som balanser förekommit medgivit förtur åt brådskande ärenden, exempelvis sådana som angår konkurser och andra rättsliga åtgärder. Förtursärendena har uppgått till mellan 10 och 20 varje dag, och väntetiden i sådana ärenden har endast varit en eller annan dag. Den i interpellationen väckta frågan om stående beställningar av registreringsbevis kan knappast besvaras utan närmare kännedom om kundönskemålen och om de praktiska problem som kan uppkomma vid effektueringen av sådana beställningar. Patentverket har förklarat sig berett att undersöka den lämpliga formen för en sådan service, om tillräckligt kundintresse finns.
Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min interpellation. Jag sätter stort värde på att handelsministern så utförligt redovisat utvecklingen av arbetsbelastningen vid bolagsbyrån. Med hänsyn till den kritik, som på många håll riktats mot patentverkets bolagsbyrå, är det värdefullt att en så ingående redogörelse lämnats. Personligen har jag under flera år följt utvecklingen även inom detta område och jag vill gärna ge uttryck för min oförbehållsamma uppskattning av de ansträngningar som den ansvariga ledningen och personalen i Övrigt gjort för att bemästra de starkt och snabbt ökande arbetsuppgifterna. Jag har inte kunnat frigöra mig från intrycket av att bolagsbyråns resurser inte tillåtits öka i takt med vad de ökade arbetsuppgifterna hade motiverat. Ett faktum som vi inte kan komma ifrån är att man inom det svenska näringslivet och även i övrigt haft berättigad anledning att klaga över den långa väntetiden för att få avskrift av registreringsbevis. Det framgår ju också klart av svaret på min interpellation att handelsministern är medveten om att förhållandena med de förlängda väntetiderna inte är tillfredsställande. Jag noterar som en positiv sak att Kungl. Maj:t medgivit verket att få disponera över utökade medelsanvisningar redan under innevarande budgetår och att ytterligare resurstillskott föreslås för nästa budgetår. Det skulle bli en lång klagovisa om jag skulle redovisa enbart de fall som delgivits mig. Men låt mig ta ett ganska talande exempel på hur väntetiden upplevs enligt en uppgift jag i går fick av en ledamot av kammaren. Ett registreringsbevis beställdes per telefon den 17 oktober 1972, i brev av den 30 november 1972 gjordes påminnelse och beviset expedierades den 16 januari 1973. Exemplet är alltså mycket färskt. Att döma av den redovisning som ges i svaret beräknar patentverket att redan under innevarande månad kunna pressa ned väntetiden till cirka en vecka. Jag är mycket tacksam för detta meddelande, som — om löftet nu kan hållas — är just vad jag efterlyst i min interpellation. Med stort intresse har jag tagit del av vad handelsministern anför angående medgivande av förtur för brådskande ärenden, exempelvis sådana som angår konkurser och andra rättsliga åtgärder. Att väntetiden i sådana fall endast varit en eller annan dag är en nyhet för mig. En av riksdagens ledamöter, som är kronofogde, har under gårdagen meddelat mig att också han har en helt annan erfarenhet. Vid angivande av exakt sådant skäl för brådska hade det från bolagsbyrån per telefon meddelats att någon hänsyn inte kunde tas till ärendets art utan att man måste invänta behandling i tur och ordning. Jag hälsar med tillfredsställelse att det nu synes ha blivit möjligt att tillämpa undantag i dessa speciella fall. Vad slutligen angår det av mig väckta förslaget om möjlighet att beställa registreringsbevis en gång årligen vid i beställningen angiven tidpunkt, så framstår denna ordning givetvis såsom mindre angelägen om det går att uppnå en normal behandlingstid av endast cirka en vecka. Jag vill emellertid i detta sammanhang dra vissa slutsatser av handelsministerns redovisning. Under 1972 var antalet ”levande” bolag 125 000 och det utfärdades under samma år ca 118 000 registreringsbevis. Detta tyder på att uppåt 95 procent av alla bolag har behov av att årligen beställa avskrifter av registreringsbevis. De fall då andra än bolagen själva har anledning begära sådana bevis torde utgöra en jämförelsevis ringa del. Mitt uppslag torde sålunda kunna vara värt ett beaktande, och jag är av den uppfattningen att man skulle kunna uppnå en viss rationalisering inom verket genom den föreslagna ordningen, om den bleve allmänt omfattad. Huruvida den motsvaras av ett allmänt kundintresse har jag inte möjlighet att bedöma, men jag är tacksam för att verket är berett att undersöka lämpliga former för en sådan service, om tillräckligt intresse finns. Jag upprepar dock att uppslaget inte har samma betydelse om behandlingstiden kan nedbringas till ca en vecka som om man även i framtiden måste räkna med längre behandlingstider såsom i realiteten oundvikliga. Sammanfattningsvis vill jag uttala min tillfredsställelse över att svaret på min interpellation ger anledning till så positiva förväntningar. Jag önskar patentverkets bolagsavdelning all framgång i de strävanden som nu redovisas, och jag utgår från att handelsministern med intresse följer utvecklingen så att verket ges sådana resurser som kommer att erfordras för att vi inte på nytt skall råka ut för förlängda behandlingstider.

Fru talman! Herr Ahlmark har till mig ställt följande fråga: ”Vad är regeringens uppfattning om den grymma behandlingen av de judiska minoriteterna i Syrien och Irak och förbudet för dem att lämna dessa länder?” Regeringen tar nu liksom tidigare avstånd från varje form av diskriminering mot enskilda individer och folkminoriteter till följd av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung. Denna hållning har regeringen vid upprepade tillfällen gett uttryck åt i Förenta nationerna och annorstädes. Regeringen ansluter sig även till den princip som kommit till uttryck i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, att varje person har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget. Regeringen söker fortlöpande erhålla information om de judiska minoriteternas ställning i de nämnda länderna. Det ställer sig emellertid mycket svårt att få fram fullt säkra och tillförlitliga uppgifter härom. Sedan längre tid gäller som instruktion för våra beskickningar i berörda länder att noggrant följa utvecklingen i fråga om de judiska minoriteternas ställning och klargöra den svenska regeringens inställning till grundläggande mänskliga frioch rättigheter.

Fru talman! Det finns grupper av människor som hålls som gisslan i sitt eget land. De diskrimineras och förtrycks på många sätt. De får inte lämna sitt land. De används gång på gång som syndabockar och brickor i maktkampen. Hotet att bli arresterad och misshandlad ligger som en skugga över deras liv. Så är det med judarna i Syrien och Irak. I framför allt Syrien är diskrimineringen av den judiska minoriteten på 4 000—5 000 människor systematisk. De får inte röra sig långt från sin bostad, måste ha särskilda identitetskort, förvägras de flesta anställningar, kan inte ha telefon eller körkort, har inte rätt att sälja sin egendom, osv. En mur av tystnad, skräck och angiveri har rests kring judarna i Syrien. I Irak hängde man offentligt nio judar 1969. Den proteststorm i många länder som följde på dessa antisemitiska grymheter ledde till att läget ett tag blev bättre för judarna i Irak. Många av dem fick lämna sitt land. Men de som är kvar — siffror mellan 400 och 700 har nämnts — lever i stor otrygghet. Sedan några månader tillbaka har greppet över dem skärpts. Många har arresterats. Man vet inte exakt vad som hänt dem som plötsligt fängslats. En del uppgifter tyder på att de torterats och kanske dödats. Jag vill hänvisa bl.a. till uppgifter i en artikel i New York Times den 18 februari i år. Men trots frågor till Iraks ambassader i en rad länder har vi ännu inte fått klarhet om vad som hänt Abdul Aziz Jacob Bröderna Shaul och Jacob Rejouan Ezra Hazem Shaul Shemesh Victor Ezra David Azouri Zitiat Salim Zedaka Ezra Shemtov Nagi Kashkoh, hans hustru och hennes far. Vi vet ännu inte säkert vad som hänt dem. Men oron har bara ökat medan de härskande i Bagdad fortsätter att tiga om deras öden. Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är bra att regeringen åberopar den FN-konvention som kräver rätt för varje människa att lämna också sitt eget land. Och när statsrådet Wickman talar om hur svårt det är att ”få fram fullt säkra och tillförlitliga uppgifter” förstår jag honom delvis. Här har vi att göra med slutna samhällen, som söker hindra insyn i förföljelsen. Jag antar att utrikesministern inte syftar på det allmänna läget för judarna i Syrien — där är ju förtryckets former kända och belagda. Jag antar i stället att han inte fått fram säkra informationer om vad som hänt de nu fängslade judarna i Irak. Därför är det glädjande att våra ambassader i området har till uppgift att, som herr Wickman säger, ”i fråga om de judiska minoriteternas ställning” klargöra Sveriges hållning till de mänskliga rättigheterna. Jag hoppas att utrikesministern ser till att vår beskickning i Bagdad begär besked om vad som hänt dem som plötsligt gripits och försvunnit. Vi måste alla bidra till att hindra en ny våg av dödande och misshandel bland judarna i Syrien och Irak.

Herr talman! Konjunkturuppgången är av alla tecken att döma nu här och sätter sin prägel på den ekonomiska aktiviteten. Det finns sannolikt anledning att räkna med en rätt snabb uppgång och att konjunkturen kanske blommar ut inom de närmaste 12—14 månaderna. Detta är en av regeringskretsen sedan lång tid ivrigt förebådad utveckling. Med hänsyn därtill är det överraskande att analysen av den ekonomiska utvecklingen i finansplanen är så försiktig, för att inte säga färglös. Färglösheten är påfallande även sett med hänsyn till det politiska livets spektra. Någon inspirationskälla till ideologisk debatt är inte finansplanen, där så värdeladdade ord som socialism och kapitalism uppenbart är bannlysta. Även finansutskottets majoritet är i sin värdering av finansplanen och den ekonomiska utvecklingen anmärkningsvärt försiktig. Det är inte svårt att förstå orsaken. Åren 1971 och 1972 framstår som ovedersägliga bevis på en misslyckad ekonomisk politik. Att detta manar till försiktighet i värderingar och bedömningar är förståeligt. Konjunkturuppgången nu beledsagas dessutom av ett större antal osäkra faktorer än normalt. Oron på valutamarknaden har tillfälligt stillats men finns med i bakgrunden. Inflationen blossar upp med växlande styrka i skilda länder, och vi har den för våra förhållanden oroande höga arbetslösheten. Sett i ett längre perspektiv hopar sig också andra frågetecken. Hur blir utvecklingen i den europeiska gemenskapen och hur påverkar den vår situation? Med vilken styrka kommer förstärkta protektionistiska strävanden att göra sig gällande? Vad innebär på sikt sådana växande problem, som energiförsörjningen kommer att erbjuda, för den industriella utvecklingen och för världshandeln? Händelserna på valutamarknaden har under senare år utgjort ett dramatiskt inslag i den ekonomiska utvecklingen. Också den senaste krisen, som den 12 februari ledde till dollarns nedskrivning, har bjudit på dramatiska inslag. Såvitt man i dag kan bedöma var beslutet om den svenska kronans anpassning gentemot övriga europeiska valutor, dvs. devalvering med ca 5 procent, väl avvägd och motiverad. Osäkerheten på valutamarknaden finns emellertid kvar och ställer alltjämt stora krav på den valutapolitiska beredskapen. En mera långsiktig lösning på världens valutaproblem framstår allt angelägnare också av den anledningen att valutaoron har en benägenhet att fortlöpande öka klyftan mellan rika och fattiga länder. Händelserna på valutamarknaden illustrerar på sitt sätt vad som kommer att bli karakteristiskt för 1970-talets utveckling — ett ökat internationellt beroende. Också i omsorgen om vårt ekonomiska oberoende får stagnationen under åren 1971—1972, de mörka åren då den ekonomiska tillväxten här i landet i genomsnitt var mindre än 1 procent, betraktas som ödesdiger. Investeringarna och den privata konsumtionen höll sig på en låg nivå, ja, 1971 noterades t.o.m. en minskning av den privata konsumtionen. Prisstegringarna har samtidigt varit betydande. Från september 1970 till december 1972 uppgick de till inte mindre än 15,9 procent. Skatteuttaget har ökat från budgetåret 1969 72 med ca 16 miljarder, eller med ca 30 procent, och den offentliga sektorns bidrag till tillväxten har blivit starkt begränsat. För den enskilda människan, liksom för utvecklingen i stort i samhället, är dock den höga arbetslösheten det stora och helt överskug gande problemet. Det är betecknande att chefsekonomerna vid arbetsmarknadens största organisationer i januari beräknade att antalet sysselsättningstillfällen skulle minska med 5 000 under detta år. Även finansministern har i uttalanden varit pessimistisk och räknar med en oförändrad sysselsättning jämfört med fjolåret, som ändå var ett utpräglat lågkonjunkturår. Inom kort rycker 30 000 värnpliktiga ut. Enligt en utredning har bara 10 000 av dem arbete. En tredjedel har för avsikt att fortsätta sina studier medan den sista tredjedelen går ut utan förhoppning om arbete. Trots den milda vintern var antalet arbetssökande enligt statistiska centralbyråns undersökningar i januari 128 000. Enligt samma källa ökade de ofrivilligt deltidsarbetande, dvs. personer som söker heltidsarbete men ändå är hänvisade till deltidsarbete, med 20000 från december till januari, då siffran uppgick till 97 000. Antalet latenta arbetssökande uppgick till 190 000 i januari. Mot denna bakgrund förslår det inte långt att antalet personer i omskolning hålls på en oförändrat hög nivå, dvs. ungefär 50 000, att beredskapsarbetena ökade något till 35 000 och att också antalet arkivarbetare ökade något till drygt 11 000. Enligt dessa undersökningar är alltså över 430 000 människor antingen arbetslösa eller också i en sysselsättningssituation som kan karakteriseras som väntan på en permanent arbetsuppgift. Detta måste stämma till allvarlig eftertanke och förnyade ansträngningar att lösa sysselsättningsproblemen. Det är mot denna bakgrund som centern skisserat ett program för 100 000 nya jobb. Vi vill därmed illustrera vår bestämda vilja att pröva alla tänkbara konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget. Det sker i medvetandet om att det är den enskildes insats i produktionslivet som är grunden för den ekonomiska tillväxten. Från den synpunkten är finansplanen en besvikelse, och inte heller har finansutskottets majoritet i sitt betänkande närmare sökt analysera dessa frågor. Strukturomvandlingen av näringslivet är ”en avgörande förutsättning för en fortsatt hög framstegstakt och reformpolitik”, framhåller socialdemokraterna i utskottet. Det är naturligtvis ett riktigt påpekande, men de frågor som anmäler sig i sammanhanget förbigår man med en talande tystnad. Strukturomvandlingen är väl inget självändamål. Att påskynda strukturomvandlingen utan att samtidigt ha garantier för att den friställda arbetskraften kan få sysselsättning på andra områden skapar ju stora problem. Denna stora anpassningsprocess har socialdemokratin misslyckats med.

En aktiv regionalpolitik är alltså i det här konjunkturläget angelägnare än någonsin. I varje högkonjunktur under 1950 och 1960-talen har utvecklingen i den expansiva delen av landet sprungit ifrån utvecklingen t.ex. i skogslänen, som varje gång obevekligt halkat ytterligare efter. Strukturarbetslösheten innebär slöseri med produktionsresurser och har dessutom en allvarlig social sida, eftersom erfarenheterna visar att utslagning av mindre lönsamma företag också ofta innebär en utslagning av arbetskraft inom de icke lönsamma företagen och branscherna. Här vore det motiverat att gå in med ett direkt sysselsättningsstöd just med hänsyn till strukturanpassningen. Jag föreställer mig att om arbetsmarknadspolitiken vore mera regionalt baserad, skulle det finnas större möjligheter att anpassa ett dylikt sysselsättningsstöd till de lokala förutsättningarna och till skilda förhållanden inom olika företag. Den ekonomiska tillväxtens betydelse ägnas i förbigående några erkännsamma ord i finansplanen. Vore det inte ett tema som borde ha ägnats litet mer av ambitiös analys i förbindelse med strukturproblemen på arbetsmarknaden? Ekonomisk tillväxt förutsätter inte bara högrationella företag, som förmår svara upp mot samhällets krav i skilda sammanhang, utan även vad jag skulle vilja kalla en undervegetation av småföretag och serviceföretag, där lönsamheten ofta kan vara låg men där mycken expansiv kraft ändå är att hämta. Vi måste alltså få en näringspolitik här i landet som tar till vara den expansionskraft som ligger i den enskildes personliga engagemang och förmåga i de många småföretagen. Det är angeläget lika väl som att ge den anställde i det större företaget ökade möjligheter till personligt engagemang och inflytande i produktionsprocessen. De styrinstrument samhället använder är alltför generellt utformade och i alltför stor utsträckning dimensionerade efter de större företagens förutsättningar. Samhällets styrinstrument — det må gälla skattepolitik, kreditpolitik, sysselsättningsstöd eller andra former — måste göras mera selektiva, avpassade efter företagens individuella situation och förutsättningar. Den höjda löneskatten drabbar de personalintensiva företagen mest. Investeringsavdraget för maskininvesteringar gynnar de kapitalstarka rationaliseringsmöjliga företagen mest. Detta nämner jag för att illustrera bristen på samordning med ett par inslag i den aktuella konjunkturpolitiken. I ett skede när man har anledning att satsa på den ekonomiska tillväxten är det självklart att också stabiliseringspolitiken måste ägnas all tillbörlig uppmärksamhet. Den aktuella diskussionen om i vilken grad politikerna skall vara involverade i kraftmätningen mellan arbetsmarknadens parter illustrerar, om inte annat, att politikerna har ett klart ansvar för att arbetsmarknadens parter vid sina förhandlingar också har möjlighet att ta med allmänt ekonomiska och samhällspolitiska överväganden. Vi sitter alla i samma båt och måste vara på vår vakt mot en inflationistisk utveckling som försvagar vår internationella konkurrenskraft och skapar nya fördelningsproblem inom landet. Denna komplicerade sammanvägning av skilda faktorer, som bestämmer inriktningen av samhällsekonomin, gör det enligt vår mening nödvändigt att nu äntligen införa stabiliseringspolitiska konferenser som ett samrådsförfarande, varvid enskilda grupper i samhället har bättre möjligheter att bedöma utvecklingen och sin egen roll. Oppositionens program för den ekonomiska politiken under den närmaste tiden, sådant det nu skisseras i reservationen till finansutskottets betänkande, betonar också nödvändigheten av en hög beredskap när det gäller sparstimulerande åtgärder i ett skede av konjunkturen när överhettningstendenserna kan göra sig påminda. På samma sätt måste statsmakterna fortsätta att föra en aktiv kamp mot prisökningar för att även på den sektorn säkra stabiliseringspolitiken. Finanspolitiskt har budgeten karakteriserats som expansiv i kraft av sitt underskott på nära 6 miljarder kronor. Den bedömningen är naturligtvis beroende på vilka konjunkturförväntningar man har. Som jag inledningsvis framhöll finns det anledning förmoda att en rätt snabb konjunkturuppgång är på väg, men samtidigt är konjunkturbilden mer splittrad än vid tidigare konjunkturuppgångar. Under alla förhållanden illustrerar den kvardröjande strukturarbetslösheten att det finns stora outnyttjade produktionsresurser. Ser man alltså frågan utifrån budgetteknisk synpunkt och med hänsyn till kapitalmarknaden finns det ett visst fog för finansministerns karakteristik av budgeten. Ser man budgeten utifrån tillväxten i ekonomin och tillgängliga produktionsresurser är dock inte budgeten särskilt expansiv. Sett mot den här bakgrunden är det anmärkningsvärt att både finansministern och utskottsmajoriteten stannat vid att ett underskott på just 6 miljarder kronor anger något slags toleransgräns för upplåningen. Sysselsättningsfrågorna är nu så angelägna att man för konkret sysselsättningsfrämjande åtgärder också får vara beredd att acceptera en expansivare finanspolitik. Betalningsbalansens gynnsamma utveckling borde också i och för sig nu ha medverkat till att hämningarna visavi en aktivare syn på möjligheterna till ekonomisk tillväxt skulle ha släppt. Var går då skiljelinjen mellan regeringen och oppositionen i synen på den ekonomiska politiken i det här skedet? Ja, skiljelinjen är i varje fall — som jag tidigare antydde — inte av ideologisk art. Finansplanen och utskottsmajoritetens betänkande är i hög grad en blandekonomisk produkt utan några käcka trumpetstötar av socialistisk modell, men det finns ändå väsentliga skillnader i synen. Vi betonar starkt regionalpolitikens roll för den ekonomiska utvecklingen. De regionala differenserna på arbetsmarknaden när det gäller den ekonomiska aktiviteten rymmer i sig själva mycket av konjunkturproblemet. Även i den högkonjunktur som nu står för dörren kommer överhettningen i ekonomin i egentlig mening att vara avgränsad till några få regioner i vårt land. I en decentralisering av samhällsfunktioner och näringsliv ligger alltså väsentliga möjligheter till en stabilare ekonomisk utveckling. Vi förordar en aktivare och efter skilda företagstypers inneboende möjligheter och krav differentierad näringspolitik. Det är nödvändigt om man skall rädda expansionskraften i produktionslivet, där den anställdes och företagarens möjlighet till aktivt engagemang måste främjas. Vi hävdar vidare att strukturarbetslösheten måste bekämpas med till skilda näringsgrenars och företags situation bättre avpassade sysselsättningsstödjande åtgärder.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

Herr talman! Den finansplan som utskottet behandlar i det nu aktuella betänkandet är ett digert aktstycke. Den rymmer många bedömningar av olika slag. Helt naturligt innehåller den sakuppgifter som inte kräver bemötande, och det förekommer avsnitt där finansministern nu långt mer än tidigare ger uttryck för att en förutsatt investeringsutveckling är beroende av en god lönsamhet och att en ekonomisk tillväxt utgör ett medel att nå de allmänna välfärdsmålen. Regeringen måste känna sig allvarligt bekymrad över de senaste två årens utveckling. Det är inte heller svårt att förstå att finansministern skönmålar på många punkter. Därför har också från den icke-socialistiska oppositionen framförts motioner som ger uttryck för en mer realistisk bedömning. Det är också dessa motioner som ligger till grund för den reservation som gemensamt avgivits av utskottets representanter för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet. Jag skall i detta sammanhang anföra några synpunkter i anslutning till reservationen. Stagnationen och arbetslösheten har lett till miljardstora välfärdsförluster. Åren 1971 och 1972 kan med rätta kallas de förlorade åren i svensk ekonomi. Inte minst vi i folkpartiet har gjort denna bedömning. Den ogynnsamma ekonomiska utvecklingen har kommit till uttryck på flera sätt. Vi har i reservationen givit exempel härpå. Den ekonomiska tillväxten under 1971 och 1972 har varit extremt låg och uppgår för dessa år till i genomsnitt mindre än 1 procent, vilket är en lägre tillväxttakt än i jämförbara länder. Investeringarna, särskilt industrins, har legat på en låg nivå. Den privata konsumtionens utveckling har varit mycket svag, och för 1971 noterades t.o.m. en minskning. Priserna har ökat kraftigt, och ökningen av konsumtionsindex från september 1970 till december 1972 har uppgått till 15,9 procent. Det totala skatteuttaget har från budgetåret 1969 72 ökat med ca 16 miljarder kronor eller ca 30 procent. Sverige har det högsta samlade uttaget i världen av skatter och sociala avgifter. Arbetslösheten har varit och är alltjämt rekordhög. Från vår reservation vill jag åberopa den tabell som återfinns på s. 23. I motsats till utskottsmajoritetens tabell på s. 12 redovisar den också det extremt dåliga året 1971 med flera minustecken. Här ligger beviset för finanspolitikens misslyckande. Man må i ord skyla över verkligheten i finansplanen och i utskottsmajoritetens betänkande aldrig så mycket — verkligheten talar sitt tydliga spåk av egen kraft. Den ekonomiska stagnationen får en belysande beskrivning i vår tabell över försörjningsbalansen. Det framgår bl.a. att både bruttonationalprodukten och den privata konsumtionen minskade 1971 och att bruttonationalproduktens ökning 1972 stannade vid ca 2 procent. Industrins investeringsökning uppgick 1971 och 1972 till ca 2 respektive 4 procent. Reservanterna slår med skärpa fast, att regeringen bär den alldeles övervägande delen av ansvaret för den ogynnsamma utvecklingen. Konjunkturpolitiken och den ekonomiska politiken i övrigt har snarare förstärkt än motverkat de negativa följderna av en internationell konjunkturförsvagning. Hade regeringen godtagit och genomfört de förslag som framförts från vår sida, så skulle resultatet ha varit annorlunda. Regeringen får bära ansvaret för den svaga sysselsättningen. Den har skapat otrygghet för hundratusentals människor. Problemen beträffande sysselsättningen på kort och lång sikt behandlas enligt vår uppfattning i finansplanen på ett alltför summariskt och lättvindigt sätt. Tillräckligt framåtsyftande initiativ för att komma till rätta med situationen anges inte. Vad gäller konjunkturläget förutses i finansplanen en allmän uppgång i konjunkturen i vårt land under 1973. Exporten väntas öka kraftigt som en följd av ett väntat internationellt uppsving. Förväntningarna om en allmän konjunkturuppgång knyts även bl.a. till stegrad privatkonsumtion och en omsvängning i lagerutvecklingen. Vi anför i reservationen att vi i och för sig instämmer i att det finns förutsättningar för en uppgång i konjunkturen. Som framförts i motionerna 1973:241 från moderata samlingspartiet och 1973:983 från centerpartiet och folkpartiet finns det emellertid också inslag i bl.a. den internationella utvecklingen som gör den svenska konjunkturbilden mer splittrad och svårtolkad än vad som framgår av finansplanen. När det gäller den inhemska efterfrågan under 1973 anser vi att bedömningen i finansplanen måste betraktas som tämligen optimistisk. Här kommer vi också in på frågan om möjligheter till ökad sysselsättning. En fortsatt dämpning kan förväntas av kommunala aktiviteter liksom en minskad byggnadsverksamhet. Båda dessa sektorer utgör i sysselsättningshänseende viktiga delar av vår ekonomi. Det kan också befaras att hushållens reala inkomster kommer att bli mindre än vad som förutses i finansplanen. Hänsyn måste också tas till den höjda löneskattens genomslag på priserna. Detta kan komma att hålla tillbaka konsumtionsutvecklingen och dämpa efterfrågan. Enligt vår uppfattning erfordras fortsatta stimulansåtgärder för att näringslivets kapacitet skall utnyttjas fullt och sysselsättningen därmed förbättras. Åtgärder bör sättas in som ger omedelbar verkan för vintern och våren 1973. I takt med att konjunkturen förbättras bör tyngdpunkten i den ekonomiska politiken kunna förskjutas i riktning mot åtgärder som är speciellt inriktade på att komma till rätta med strukturarbetslösheten. När det gäller målen för den ekonomiska politiken råder det enighet — full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt, rimlig prisstabilitet, balans i utrikesbetalningarna, inkomstutjämning och regional balans. I motionerna 241 och 983 framhålls att ett omslag i konjunkturen kan väntas skärpa de regionala skillnaderna, eftersom sysselsättningen i skogslänen som regel påverkas långsammare av konjunkturförändringar än i andra delar av landet. Stor uppmärksamhet måste därför ägnas åt de regionala problemen under 1973 och framåt. Sysselsättningen har stått i centrum för uppmärksamheten i varje debatt om ekonomi under de senaste åren. Tyvärr är problemet Nr 31 fortfarande brännande aktuellt — jag vill säga att det är det allt Onsdagen den överskuggande problemet i dagens Sverige. Det är en oroande utveckling 28 februari 1973 vi får bevittna, då även nya grupper — kvinnor, tjänstemän och ugbom — — snabbt dras in i en situation som är bitter för den enskilde, ett nederlag för den ekonomiska politiken och ett bakslag för den ansvariga regeringen. I reservationen har vi pekat på nödvändigheten av att vi ser och säger sanningen om den verkliga arbetslösheten. Den officiella statistikens uppgifter är i och för sig mycket allvarliga, men de återspeglar trots allt inte hela verkligheten. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att ingående återge vad vi anfört i detta avseende i vår reservation, men några uppgifter måste jag relatera. Enligt arbetskraftsundersökningarna inom SCB uppgick den öppna arbetslösheten i december till 100 000 personer. Enligt samma källa hade 77 000 personer ofrivilligt deltidsarbete. Det fanns 82 000 latent arbetssökande, som skulle ha sökt arbete om sådant funnits på vederbörandes ort. Vid samma tidpunkt deltog enligt AMS ca 50 000 personer i omskolning. I beredskapsarbeten sysselsattes ca 32 000 personer, i arkivarbeten 11 000 och i skyddad verkstad 13 000. Härtill kommer uppskattningsvis ca 10000 som har vad man kan kalla ”påtvingad” akademisk vidareutbildning och 25 000 som förtidspensionerats av främst arbetsmarknadsskäl. Det har ibland uppgivits att antalet personer i arbete aldrig varit större än nu. Enligt vår mening är detta en missvisande beskrivning, och jag ber att få hänvisa till vad vi har anfört i reservationen som belägg för vår uppfattning. Läget är synnerligen bekymmersamt för vissa grupper. Det gäller bl.a. byggnadsarbetarna, som drabbats av en strukturell nedgång i byggandet. Också för tjänstemännen sker en försämring av sysselsättningsläget. Samtidigt kommer fler och fler från universiteten med akademisk utbildning och söker sig ut på arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn är återhållsam med anställningar för att undvika skattehöjningar. Mot den här redovisade bakgrunden ter det sig nödvändigt att den ekonomiska politiken i större utsträckning än vad som kommer till uttryck i finansplanen inriktas på att komma till rätta med sysselsättningsproblemen. Vi tillstyrker ett uttalande av denna innebörd från riksdagens sida i enlighet med vad som yrkats i motionen 1973:983 från centern och folkpartiet. Vi erinrar också om att riksdagen kommer att få ta ställning till yrkanden om anslag på tilläggsstat för innevarande budgetår med sysselsättningsfrämjande syfte. I fråga om begreppet stabiliseringspolitik har vi en hel del att säga. Vi har oupphörligen attackerat regeringen — och finansministern i synnerhet — med krav på åtgärder som gör att ”det lönar sig att arbeta”. Vi har nu hamnat så långt bort i orimligheternas värld att det för vanliga löntagare — och särskilt för barnfamiljerna — kan bli endast en eller annan tia kvar av en nyförtjänad hundralapp. För vissa grupper blir det inte ens det utan reallöneutvecklingen har gått kräftgång de senaste åren. Sedan vi skrev vår reservation har det också kommit färska uttalanden från LO-håll som 17 visar att man där gör liknande bedömningar. Herr Dahlén kommer också att vidare utveckla denna sak, varför jag kan nöja mig med att här kort beröra den. Vi upprepar också i år våra förslag om sammankallande av en stabiliseringspolitisk konferens med representanter för riksdag, regering, arbetsmarknadens organisationer, näringslivsorganisationer och andra berörda parter. Det sker i motionerna 1973:241 och 1973:983. I sistnämnda motion anhåller vi också på nytt om inrättande av ett ekonomiskt-socialt råd med uppgift att bl.a. förbereda den föreslagna stabiliseringspolitiska konferensen. Jag hemställer om bifall till dessa yrkanden. Efter de nya signaler som kommit även från LO-håll måste jag fråga mig hur länge regeringen kan underlåta att ansluta sig till dessa våra förslag. I detta sammanhang vill jag gärna återge något från ett uttalande av folkpartiets ledare Gunnar Helén av den 21 februari i år: ”Även LO:s andre ordförande har nu gått till angrepp mot de orimliga marginaleffekterna. Han konstaterar, precis som vi har gjort, att detta är ett problem främst för inkomsttagare i mellaninkomstskikten. Han konstaterar, precis som vi har gjort, att det är kombinationen av höga marginalskatter, stigande priser och bortfallna bostadsbidrag som i praktiken helt urholkar många löntagares löneförbättringar. Det leder också till krav på mycket höga nominella lönelyft utan motsvarande reallöneökning, vilket i sin tur får konsekvenser för hela arbetsmarknaden och löntagarnas trygghet. Det är nödvändigt att regeringen inser sitt ansvar för den här situationen.” Jag skall inte citera hela Gunnar Heléns uttalande, men han slår också fast att politikerna inte skall lägga sig i löneförhandlingarna. Det är arbetsmarknadsorganisationernas sak att klara. Men politikerna har ett ansvar för att det skapas så goda förutsättningar som möjligt för framgångsrika avtalsförhandlingar. Han uppmanar också regeringen att snarast inkalla en stabiliseringspolitisk konferens. När det gäller sparstimulerande åtgärder hänvisar jag till vad som anförs i reservationen med anledning av motionerna 1973:241 och 1973:983 samt 1973:995 och ansluter mig till reservationens hemställan. I fråga om kampen mot prisstegringarna kommer herr Möller att ingående redovisa våra synpunkter i anslutning till motionen 1973:982. Kreditpolitiken ges en ganska ingående behandling i vår reservation. I motionerna 1973:241, 1973:983 och 1973:992 hemställes om uttalande av riksdagen som går ut på att långtgående kreditrestriktioner och ett ensidigt utnyttjande av kreditpolitiken som stabiliseringspolitisk metod i en uppåtgående konjunktur bör undvikas. Det är erfarenheter från tidigare åtstramningar som ger oss anledning att starkt understryka dessa synpunkter. Jag ansluter mig till reservationens hemställan beträffande dessa motioner liksom beträffande motionen 1973:887 angående lantbrukets kapitalresurser. Finanspolitiken har ett särskilt kapitel i vår reservation. Vi redovisar hur finansministerns prognoser slagit fel på mycket betydande belopp, och jag hänvisar även i övrigt till vad vi anfört i reservationen beträffande det finanspolitiska resonemanget och dess begränsning till frågan om budgetsaldots utveckling. Det skulle för övrigt vara frestande att lämna en provkarta på de felbedömningar som finansministern vid olika tidpunkter gjort i fråga om prognoser. Det börjar nu finnas säker statistik som i efterhand utgör bevis på de misslyckade bedömingarna. Jag har fäst mig vid vad en ekonom, Lars Matthiessen, har skrivit i det första numret av tidskriften Ekonomisk debatt. Han kommer där med förslag om förbättringar av prognosmaterialet. Han för också fram tanken att vi borde ha ett fristående prognosinstitut, t.ex. vid något universitet, som fritt och oberoende kunde få ägna sig åt att på prognosmarknaden konkurrera med konjunkturinstitutet, vilket säkert gör ett mycket bra arbete men som kunde stimuleras av ett konkurrerande prognosinstitut. Vi kan behöva en bred ekonomisk debatt. Det tjänar också finansministern på. Många förvånas säkert över att långtidsutredningen 1970 spådde brist på arbetskraft när vi nu har hundratusentals människor som är undersysselsatta. Många har också förvånats över att finansministern och andra i rikets ledning gång på gång har talat om att vi går mot ljusare tider, samtidigt som antalet friställningar och företagsnedläggningar ökar. Det finns risk för att prognoser och långtidsutredningar hamnar i vanrykte och skapar en onödig pessimism som kan förvärra ett redan oroande läge. Vi måste på nytt få förtroende för framtiden. Jag vill också hänvisa till vad vi har anfört beträffande vissa förslag, som kommer att behandlas av riksdagen i andra sammanhang. Här fäster jag uppmärksamheten även på förslagen beträffande besparingar och ökad effektivitet inom statsförvaltningen och på den kommunala sektorn. Vi hälsar med tillfredsställelse att utfästelser har gjorts om en seriös prövning av sådana förslag. Vi erinrar i reservationen också om olika förslag från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet, vilka kommer att behandlas i andra sammanhang och som går ut på att säkra nya jobb, stimulera investeringar och nyetableringar och förbättra i första hand de mindre och medelstora företagens villkor i olika avseenden. I samband med vår behandling av de valutapolitiska aspekterna konstaterar vi att finansplanen räknar med ett fortsatt överskott för 1973. Denna bedömning kan vara riktig, men vi påpekar också att en uppgång i konjunkturerna kan komma att leda till påfrestningar på den svenska valutareserven. En utbyggnad av främst exportindustrins kapacitet är därför nödvändig. I anledning av den oro som åstadkommits genom devalveringen av USA-dollarn har vi ansett det lämpligt att inte nu göra alltför bestämda uttalanden. Växelkursjusteringen av vår valuta bör kunna innebära en stimulans på vissa betydelsefulla marknader, men ett ökat tryck från amerikanska exportörer måste vi räkna med. Avslutningsvis vill jag återge den sammanfattning av våra i reservationen anförda åtgärder för en ekonomisk utveckling i vårt land, som bör leda till fler jobb, ökad trygghet i sysselsättningen, bättre regional balans, bättre internationell konkurrenskraft och god ekonomisk tillväxt.

aktiv kamp mot prisökningar, inflationsskydd i skattesystemet och övriga åtgärder på beskattningens område som medverkar till rimliga nettoresultat av löneoch andra inkomstförbättringar. En bättre och effektivare offentlig sektor genom besparingsåtgärder. De nämnda punkterna utgör i korthet ett helt program för en ekonomisk politik, som siktar till att skapa en ökad och mer tryggad sysselsättning i en ekonomi inriktad på en tillväxt som ger utrymme för fortsatta reformer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationens hemställan under punkterna 1—11.

Herr talman! Det är många som har kritiserat den ekonomiska politiken, många utanför de rent partipolitiska leden. Vi har haft täta debatter i riksdagen om den ekonomiska politiken. Men ändå har det under den senaste tiden kommit fram ytterligare material som väl tål att granska när vi nu här i riksdagen gör en förnyad titt på det ekonomiska skeendet i landet. Trots talet om en konjunkturuppgång ligger arbetslösheten på en rekordhög nivå, och detta trots den milda vintern, som rimligen borde ha gjort utgångsläget bättre än annars i sysselsättningshänseende. Vi har vidare fått en intressant analys av den ekonomiska politiken under de senaste åren, gjord av Lars Matthiessen, som även herr Löfgren citerade, i den nyutkomna tidskriften Ekonomisk debatt. Matthiessen gör olika beräkningar som klart visar att herr Strängs ekonomiska politik inte har varit väl anpassad till de ekonomiska förändringarna under de senaste åren. I själva verket har det offentligas åtgärder under den lågkonjunktur vi har haft snarast gjort ont värre. Socialdemokraterna brukar försvara sig med att den höga arbetslösheten mest är en synvilla. Den skulle bero på att människor som tidigare inte har sökt sig ut på arbetsmarknaden nu börjat göra det. Med hänsyn till den vikt som regeringen fäster vid den tankegången har det sitt intresse att citera den slutsats som Matthiessen kommer till efter sin solida genomgång av vad som har hänt. Han säger: ”Under 1971 steg den öppna arbetslösheten i Sverige till den högsta nivån sedan den djupa avmattningen 1958. Det är emellertid knappast rimligt att bara betrakta den öppna arbetslösheten. Medräknas även potentiella arbetslösa som är engagerade i beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och andra AMS-aktiviteter är det ganska klart att arbetslösheten under 1971 blev större än under något tidigare efterkrigsår. Detta omdöme torde stå sig även om hänsyn tas till att en del av den tidigare dolda — ickeregistrerade — arbetslösheten numera framträder som öppen arbetslöshet.” Det är ett underkännande av regeringens främsta argument när det gällt att försvara den svaga ekonomiska politik man fört under de senaste åren. Matthiessens uttalande gäller förhållandena 1971, men vi vet alla att arbetslösheten sedan dess ytterligare ökat. Regeringen har också haft en annan försvarslinje, nämligen den att nedgången här i Sverige beror på en försvagning i det internationella ekonomiska läget. Även den försvarslinjen är svag — det har LO ekonomerna i en skrift i höstas påvisat. Lars Matthiessen kommer i sin granskning till precis samma slutsats. I själva verket är det snarare den dåliga ekonomiska utvecklingen i Sverige som har bidragit till att förvärra omständigheterna i andra länder. Vi har exporterat arbetslöshet till andra länder. Om omvärldens efterfrågan på svenska varor hade utvecklats lika klent som den svenska efterfrågan på utländska varor har gjort, hade det faktiskt inneburit ett bortfall av ytterligare ca 50 000 arbetstillfällen. Det visar klart att regeringen söker ett felaktigt försvar när den försöker göra gällande att de internationella svårigheterna skulle ha spritt sig till Sverige. Mot denna bakgrund, herr talman, gör fördubblingen av löneskatten vid årsskiftet ett mycket underligt intryck. Det har gjorts olika beräkningar av hur många arbetstillfällen som har fallit bort genom denna ökning av löneskatten, och den gemensamma slutsatsen av dessa beräkningar tycks visa att det skulle röra sig om ca 15 000 arbetstillfällen. Bengt Pettersson vid konjunkturinstitutet har t.ex. gjort en kalkyl och fått fram den siffran. Den planlöshet, som denna ökning av löneskatten visar mot bakgrund av det besvärliga sysselsättningsläget, understryks ytterligare av att regeringen endast några veckor efter höjningen av löneskatten tvingades att skriva ner den svenska kronans yttre värde. Den ena dagen fördubblar man löneskatten för att klämma åt näringslivet, nästa dag tvingas man devalvera för att hjälpa detta näringsliv. Jag kan inte förstå annat, herr Sträng och herr Ekström, än att det är enskilda människor, löntagare, som får sitta emellan. Genom en sådan politik får vi en lägre sysselsättning i förening med högre priser. Det måste vara groteskt att föra en sådan ekonomisk politik att man ena dagen anser sig behöva höja löneskatten och nästa dag anser att man måste devalvera den svenska kronan. Jag tror att den sortens ekonomiska politik kommer att innebära att prisstegringarna under 1973 blir klart större än de som herr Sträng har angivit i finansplanen. Prisstegringarna blir ju nästan alltid större än vad herr Sträng säger i finansplanen, men för närvarande skulle jag vilja göra gällande att trycket uppåt när det gäller priserna kommer att bli ännu mera påtagligt än det hade behövt vara, och det är mycket beklagligt. Vad skall man då göra för att förbättra sysselsättningsläget för närvarande? Man kan naturligtvis sätta sin lit till en internationell uppgång, vilket skulle innebära att en större efterfrågan på svenska varor skulle förbättra utgångspunkterna här i Sverige så mycket att en stor del av våra nuvarande bekymmer skulle komma att undanröjas. Det är väl också bakgrunden till den mycket optimistiska bedömning som herr Åsling gjorde i sitt anförande. Men den lit man sätter till den internationella uppgången visar väldigt klart i hur hög grad vi här i Sverige är beroende av vår omvärld. Det är vi väl alla starkt medvetna om.

Jag tror dock inte att sysselsättningen kommer att visa någon gynnsam utveckling, även om vi skulle få en produktionsuppgång i olika företag. Det kommer antagligen att vara fortsatta sysselsättningssvårigheter även under 1973. Men även om det skulle bli en förbättring på sysselsättningssidan är det i hög grad dags att nu tänka igenom vilka erfarenheter man kan dra av den ekonomiska politik som har bedrivits under de senaste åren. De svårigheter som vi haft under de senaste åren får icke ses som enbart tillfälliga. Det är alls icke bara några konjunkturstörningar som snabbt kan försvinna. Det är långsiktiga, allvarliga bekymmer som har kommit att ansätta den svenska ekonomin. En slutsats som jag har dragit av denna politik är att man måste satsa mera på allmänna, pådrivande åtgärder, en mera generell ekonomisk politik, i avvägningen mellan sådan generell politik och s.k. selektiva åtgärder, punktinsatser av olika slag. Det råder inget tvivel om att punktinsatser behövs, en selektiv politik. Framför allt kan man tänka sig att det behövs under en högkonjunktur. Men svagheten i regeringens uppläggning är att regeringen under en lågkonjunktur i så hög grad har satsat på sådana här punktinsatser. Man kan inte se annat än att denna uppläggning varit ganska misslyckad. En viktig avigsida med selektiv politik och punktinsatser är att man då måste vänta tills det onda redan har inträffat. Man kan inte köra i gång omskolningskurser, AMS-insatser och beredskapsarbeten, förrän det man vill bota redan har hänt. Med en allmän ekonomisk politik kan man däremot se till att arbetslöshet, företagsnedläggelser och annat inte behöver ske. Selektiv politik kan inte användas för att förebygga, vilket kanske är den allvarligaste nackdelen med den uppläggning som regeringen i så hög grad kommit att älska. Regeringen brukar fråga: Hur kan vi avhjälpa arbetslösheten i Vilhelmina genom att inte ha så hög löneskatt? Så kommer väl också herr Ekström att fråga om en stund. Den frågan är, herr talman, fel ställd, eftersom arbetslösheten i Vilhelmina, Dorotea, Fredrika och på andra ställen inte skulle vara så pass påtaglig, om inte regeringen hade varit alltför litet intresserad av förebyggande åtgärder. En annan försvarslinje som regeringen brukar ha för sin överdrivna uppläggning av den selektiva politiken under en lågkonjunktur är att det numera existerar så våldsamma ”struktursvårigheter” på arbetsmarknaden. Ja, det finns struktursvårigheter på arbetsmarknaden, men det är fel att tro att det under de senaste åren har förekommit en så fantastisk ökning av dessa struktursvårigheter. Min klara uppfattning — jag tror att den delas av många bedömare som har försökt studera frågorna — är att detta överdrivna tal om struktursvårigheter är någonting som regeringen har använt för att få en ursäkt och för att inte behöva bära sitt ansvar. Mycket av vad som kallas för struktursvårigheter, svårigheter för de äldre arbetslösa, svårigheter för ungdomen att få arbete, är utan tvivel svårigheter som på det hela taget skulle ha kunnat undanröjas, om man satsat på en mera allmän, stödjande ekonomisk politik av den typ som föreslagits från oppositionshåll i så många olika omgångar. Låt oss ta några exempel på vad som skulle ha kunnat göras. Det är alldeles klart att man skulle kunna uppnå många regionala förbättringar genom att ta bort löneskatten helt och hållet i stödområdet. För att förbättra de äldres ställning på arbetsmarknaden skulle man kunna minska ATP-avgifterna i de åldersgrupperna. Om man inriktade sig på en politik som innebär att det inte blir så många företagsnedläggelser, tror jag att de äldre skulle få en bättre ställning. Genom att existerande företag har svårigheter med lönsamhet och annat blir det oftast så att de äldre stannar kvar i företaget. De gör där ett väldigt fint arbete, men när företaget går omkull kan de ha svårigheter att hävda sig på den öppna marknaden. Kunde man sedan få bättre fräs på nyföretagandet, skulle ungdomsarbetslösheten vara mindre påfrestande än den är för närvarande. Andra nackdelar med den intensiva detaljstyrning av den ekonomiska politiken som regeringen har satsat på är att mindre och medelstora företag mycket lätt råkar komma i kläm. Det är svårt att utforma selektiva punktinsatser och en detaljstyrning på ett sådant sätt att det inte framför allt blir de stora företagen som drar fördel därav. Jag tror att herr Åsling var inne på detta i sina exempel på investeringssubventionerna, som för närvarande utgår med 30 procent. Detta är ett typexempel på åtgärder som är svåra att nyttiggöra för mindre och medelstora företag. Det är djupt oroande, om man för en politik som är bekymmersam för mindre och medelstora företag, därför att betydligt mera av sysselsättningen i landet finns i just mindre och medelstora företag än i andra. De stora företagen — Volvo och andra — står det stora rubriker om på tidningarnas handelssidor varje dag, men man bör inte föranledas att tro att det är dessa företag som svarar för en dominerande del av sysselsättningen bara därför att de dominerar nyhetssidorna; det är det faktiskt inte. Dessutom är det på det viset att de mindre och medelstora företagen svarar för betydelsefulla bidrag till den nyutveckling som sker i näringslivet och som måste ske för att man skall kunna ge sig själv ekonomisk styrka i näringslivet för sysselsättning och god ekonomi för framtiden. Alla dessa punktinsatser leder också till ett bidragstänkande bland företagare, vilket inte är bra. Det kan ju inte vara bra när man skall pröva krediter i banker, herr Sträng! Det kan inte vara bra, om den standardfråga bankdirektörerna ställer till de företagare som söker lån är: Har ni nu sökt alla bidrag som går att få? Det blir därigenom en felaktig uppläggning av det ekonomiska tänkandet inom näringslivet. Sådana punktinsatser leder vidare till försämringar för konkurrenterna. Om man med AMS-pengar exempelvis smäller upp en skidfabrik i Haparanda, är det inget tvivel om att det kommer att gå sämre för de skidfabrikanter som finns på andra håll — och som för övrigt till en del redan har fått AMS-bidrag. Det måste vara en märkvärdig politik man för när man lappar på det viset. Jag skulle icke vilja utesluta, herr talman, att på grund därav många företagare ser ett nytt hot här, nämligen hotet att från en dag till en annan alla deras kalkyler och beräkningar kan kastas över ända genom att konkurrenterna fått AMS-bidrag och att de därför avhåller sig från en satsning som de annars skulle ha gjort. Jag menar inte att man skall upphöra med punktinsatserna — de spelar en stor roll — men jag menar att det är fel att i så hög grad som regeringen har gjort under de senare åren spänna den hästen för kärran. Det skulle fordras en verklig utvärdering och en analys, herr Sträng, i finansplaner och i andra sammanhang av hur den förda politiken har kommit att verka. Att få i gång nyföretagande är någonting som vi för närvarande verkligen måste fundera på. Vad kan man göra för att få i gång nyföretagande? Vi vet ju att nystartandet av företag i hög grad har kommit att nedgå, även om det inte precis har avstannat. Jag är oroad över att det i finansplaner och i socialdemokraternas uppläggning är så föga diskussion på den punkten. Det är ägnat att inge oro för framtiden, om man inte får sådana förbättrade förutsättningar. Det krafttag som socialdemokraterna vill ta är att man skall låta AP-fonderna köpa aktier, men jag undrar i vad mån det förfarandet verkligen kommer att innebära något krafttag. Den fråga som man har anledning att ställa — och den har jag ställt i ett antal debatter utan att få något svar — är: Hur får egentligen exempelvis Volvo mera pengar till att skapa någonting nytt bara därför att AP-fonden köper Volvoaktier? Jag har aldrig fått något svar på den frågan, utom av Ingvar Carlsson i en debatt i Tyresö för några veckor sedan, då han sent omsider medgav att tanken inte var att t.ex. Volvo skulle få mera pengar till sitt satsande, utan att det var fråga om att ändra maktförhållandena, såsom herr Carlsson uttryckte det. Det betyder med andra ord att tanken är att socialisera näringslivet den vägen. Jag tror emellertid, herr talman, att en sådan socialisering vore löntagarfientlig. Det tycker jag de faktiska erfarenheterna av statliga satsningar på det ekonomiska området har visat. Pensionerar vi det enskilda näringslivet med pensionspengar, får vi mindre pengar att pensionera pensionärer. Vi kommer att få en så mycket sämre ekonomisk utveckling i landet. I stället fordras det åtgärder som medför ökad lönsamhet, vilken ger förutsättningar för ett nyföretagande. Men det är då viktigt att slå fast att sådana åtgärder måste vara förenade med en politik, som strävar efter att åstadkomma ett spritt ägande, så att man inte får en skev inkomstoch förmögenhetsfördelning. Varför skulle man inte kunna göra det möjligt för enskilda människor att bygga upp egna tillgångar bättre än för närvarande? Varför skulle man inte göra det möjligt att öka chanserna att ha sitt eget hem, pengar på bank eller andel i företag? Det är en sådan politik vi vill förespråka, en politik inriktad på människor med mindre och medelstora inkomster som icke har haft chansen att redan bygga upp en skattepliktig förmögenhet. Det är där man skall anstränga sig att förbättra möjligheterna till ett spritt ägande, för att få en jämnare inkomstoch förmögenhetsfördelning, samtidigt som man kan ha kvar ett enskilt näringsliv med alla dess drivkrafter. Om socialdemokraternas ekonomiska recept för framtiden är mera stat, kommun, AMS-bidrag och AP-aktier, kommer det att bli ett beträngt läge för den enskilda människan både ekonomiskt och politiskt. Andra viktiga principfrågor, som vi har kommit att ställas inför under de senaste veckorna, ligger på det skattepolitiska området. En fråga gäller rollfördelningen mellan staten och det enskilda näringslivet. Ett annat vägskäl som vi står inför är hur man skall utforma skattepolitiken. Här har många nya signaler kommit. De har kommit därför att det inför löneförhandlingarna i höst är uppenbart att man även inom LO har börjat oroa sig över skattesystemets kris: en nyförtjänad hundralapp ger, som herr Löfgren sade, bara en eller annan tia kvar, och denna tia räcker inte för att täcka de prisstegringar som nöter hål i hushållskassan. Där är vi inne i den socialdemokratiska skattepolitikens återvändsgränd. Detta är en karusell mellan löner, priser och skatter, som gör alla snurriga och som även måste göra dem snurriga som för närvarande funderar på hur man skall utforma nästa års lönerörelse. När SACO för några år sedan befann sig i den här situationen, klämdes SACO åt, men det blir ju inte lika enkelt för herr Sträng att klämma åt hela LO. Denna kritik har vi framfört från den här talarstolen och från många andra talarstolar under ett antal år. Socialdemokraterna, som alltid varit inriktade på att höja skatterna, försöker för närvarande i annonser och i andra sammanhang göra gällande att de representerar det stora skattesänkarpartiet. Därför är det nödvändigt att göra en granskning av vad som verkligen hände under föregående år i vad gäller skattehöjningar och skattesänkningar. Jag skulle vilja återkomma till ett uttalande som herr Sträng gjorde den 1 mars förra året, då vi här i riksdagen hade motsvarande debatt som i dag.

Totalt skulle det ha blivit en skattehöjning för svenska folket. När de borgerliga partierna sade nej till den skattehöjningen, genomförde regeringen en annan skattehöjning, nämligen en fördubbling av löneskat ten. Regeringen hoppade då på ett kommunistförslag som den gjorde till sitt.

Verkligheten är den att regeringen förra våren sade nej till t.ex. moderata samlingspartiets skattesänkningsförslag, inriktat på de genomsnittliga inkomsttagarna. Man genom förde i stället en skattehöjning som man kallar för en skattesänkning. Sedan dess har man höjt skatten ytterligare på bensin, bilar och förpackningar. Man har vidare genom inflationen låtit människor komma upp i inkomstlägen där de drabbas av hårdare skatter utan att de för den skull har fått en större köpkraft. Det är alltså i själva verket skattehöjningar som har genomförts. De som tvivlar på det kan ju se på statsutgifternas utveckling eller påminna sig hur det gick när regeringen inför föregående val sade att det skulle bli skattesänkningar för två tredjedelar av svenska folket. Man kan också ta sig en titt på de oroade uttalanden som har gjorts från fackligt håll när man där sett på den skattepolitiska verkligheten inför nästa års lönerörelse. Det har under debatten framkommit olika förslag om hur man skall bära sig åt för att klara sig ur den här skatteknipan. Från LO-håll har det lagts fram åtminstone ett någorlunda konkret förslag, men såvitt jag förstår innebär det förslaget att man mer eller mindre skulle ta kål på den fackliga friheten och att finansministern i fortsättningen helt skulle få avgörandet i sin hand i stället för att man som nu har en kraftmätning mellan arbetsmarknadens parter. Det är alltså fråga om en våldsam överflyttning av ytterligare makt till den centrala staten som jag tror skulle innebära ganska stora påfrestningar. Om man går den vägen får man betala ett högt pris för socialdemokraternas högskattepolitik. Det är därför inte förvånande att LO:s andre ordförande Gunnar Nilsson har yttrat sig i betydligt försiktigare ordalag i dessa frågor. Han är djupt oroad över det skattepolitiska läget, men när han talar om hur man skall gå till väga uttalar han sig på ett betydligt mer försiktigt sätt.

Jag kan inte förstå annat än att det måste innebära att man genomför gradvisa sänkningar av marginalskatterna. Det är en metod som måste tillgripas för att man skall kunna skapa rimliga förutsättningar för löneförhandlingar och slippa den enormt ökade maktkoncentrationen till staten som blir följden om politiker helt skulle överta det som de fria fackliga organisationerna hittills har lyckats klara. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som de borgerliga partierna har avgivit till finansutskottets betänkande nr 1. Jag vill understryka det värdefulla i att det är en gemensam borgerlig reservation som skisserar en alternativ ekonomisk politik.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas bedömning av det ekonomiska läget, av den ekonomiska politik som statsmakterna för och av de åtgärder som i stället borde genomföras i syfte att bekämpa arbetslösheten och prisstegringarna har utförligt redovisats i ett antal partimotioner till riksdagen. En av dessa motioner behandlas i detta sammanhang. I finansutskottets betänkande ges följande sammanfattning som jag i och för sig inte har några anmärkningar mot: ”I motionen 1973:988 ges en sammanhängande beskrivning av hur motionärerna tolkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige under efterkrigstiden. Den ekonomiska utvecklingen skulle från mitten av 1960-talet ha förbytts i tilltagande stagnation. Regeringens politik beskrivs som alltför kortsiktig och inriktad på att stärka kapitalismen. Mot detta ställer motionärerna en politik som syftar till att bana väg för en socialistisk samhällsomvandling. Bland konkreta förslag som motionärerna nämner är startande av statligt ägda basindustrier, förstatligande av vissa näringsgrenar, åtgärder mot kapitalflykten och en annorlunda utformad skattepolitik.” Hur ser då socialdemokraterna i finansutskottet på en sådan beskrivning? De säger att de inte kan ”dela motionärernas syn på den hittillsvarande ekonomiska utvecklingen och på det nuvarande läget i vårt land”. Ja, annat väntade vi väl inte heller. Det är länge sedan man från socialdemokratiskt håll vågade göra en realistisk analys av det kapitalistiska samhället. Men kanske hade vi hoppats att socialdemokraterna i finansutskottet i varje fall skulle våga ta upp en del av det sakmaterial som framläggs i vår motion. Men man tycks från regeringspartiets sida hysa den fromma förhoppningen att om man inte talar om arbetslöshet, om stagnation, om monopolisering, om prisstegringar, så finns dessa företeelser inte. Det är den attityd som strutsen brukar beskyllas för: att gömma huvudet i sanden för att på det sättet undgå faran. Vänsterpartiet kommunisterna har ju inga representanter i finansutskottet och kan därför inte påverka vad utskottet skriver, inte heller framlägga någon reservation. Det föreligger här alltså bara två texter, en socialdemokratisk och en borgerlig. Det bisarra är nu att den borgerliga texten i vissa stycken ger en mera realistisk bild av den aktuella ekonomiska verkligheten, medan den socialdemokratiska är överslätande och avsedd att tona ned problemen.

Ja, mina damer och herrar på den borgerliga kanten, sådan är kapitalismen. Sådant är det ekonomiska system som era partier med all makt strävar att bevara. Men jag kan inte finna att ni drar några som helst riktiga slutsatser av de konstateranden ni gör. Ni vill att detta utlevda ekonomiska system skall vara kvar. Den huvudsakliga medicin ni anvisar är åtgärder som ”ökar lönsamheten”, dvs. ökar kapitalets profiter. Men detta är ju den metod regeringen med ert benägna bistånd försökt under åren av ekonomisk kris. Den politiken har inte gjort slut på arbetslösheten och inte stoppat prisstegringarna. Om denna medicin ges i ännu starkare doser, som de borgerliga vill, kan den kanske något påskynda ett uppsving, men bara till priset av att nästa ekonomiska kris kommer ännu snabbare. Och den hjälper inte alls mot de långsiktiga orsakerna till massarbetslösheten — koncentrationen, monopoliseringen, den minskade användningen av levande arbete i produktionsprocessen. Dessa orsaker förstärks endast av de medel som man från borgerligt håll vill använda. När de borgerliga partierna därför vill att riksdagen skall göra uttalanden om skärpt kamp mot arbetslösheten och mot prisstegringarna så kan detta låta bra, men det är från de borgerligas sida intet annat än skrymteri. Det finns ju heller inget sammanhang mellan de borgerligas rätt realistiska beskrivning av det ekonomiska läget och deras analys av orsakerna till detta. Kapitalismens ekonomiska system vågar de inte anklaga, trots att även borgerliga nationalekonomer numera allmänt medger — i varje fall sådana som inte sitter i riksdagen — att detta system med regelbundenhet alstrar ekonomiska kriser med stor arbetslöshet. Nej, de borgerliga ledamöterna i finansutskottet ”vill med skärpa slå fast, att regeringen bär den alldeles övervägande delen av ansvaret för den ogynnsamma utvecklingen”. Regeringen skulle alltså vara mäktigare än kapitalismen. Har man på borgerligt håll verkligen funderat över innebörden i sådana uttalanden? De innebär ju att hela grundvalen för de borgerliga partiernas ideologi fullständigt rasar samman. Hittills har vi fått höra att det är det privata näringslivet och familjerna Wallenberg m.fl. som är samhällets stöttepelare. Har nu finansminister Sträng ersatt dessa? Och vad innebär det när den borgerliga hälften av finansutskottet i nästa stycke i sin skrift förklarar att det nu finns förutsättningar för en uppgång i konjunkturen i Sverige? Om regeringen avgör allt måste ju detta också bero av regeringen. Har alltså herr Sträng enligt borgerlig uppfattning kommit på bättre tankar så att han plötsligt, efter att i två år ha satsat på ekonomisk kris, nu vill ha ett ekonomiskt uppsving — kanske därför att vi närmar oss ett val? Och avser de borgerliga partierna alltså att i valrörelsen säga att regeringen har den alldeles övervägande delen av förtjänsten för att det vid den tidpunkten eventuellt kan konstateras en uppgång i den ekonomiska konjunkturen? Dessa frågor inställer sig osökt efter genomläsningen av den borgerliga texten, och jag har velat ställa dem här därför att det är en så total brist på sammanhang och analys i de borgerliga utskottsledamöternas framställning. Den socialdemokratiska texten är inte mera invändningsfri. Den ger som jag redan framhållit en utslätad bild av de stora problem som finns. Socialdemokraterna tycks numera ha en ännu större tilltro än de borgerliga till att kapitalismen själv skulle besitta läkande krafter vilkas verkan det endast gäller att avvakta. Det måste vara utomordentligt farligt för socialdemokratin, om den vill söka förhindra en frammarsch för de borgerliga partierna, att man ger denna idylliserande och därför falska beskrivning av problemen.

Över huvud taget är det anmärkningsvärt att man från socialdemokratiskt håll gör analysen av det ekonomiska läget och utvecklingen, som ju präglas både av en av kapitalismens regelbundet återkommande periodiska kriser och av det kapitalistiska systemets långsiktigt verkande motsättningar, att man gör analysen av dessa företeelser i den borgerliga nationalekonomins termer och begrepp. Där finns ingen viljeinriktning att söka avskaffa arbetslösheten genom en målmedveten planmässig och socialistiskt inriktad näringspolitik. Man försöker inte ens göra analysen av krisen med hjälp av den socialistiska teorin, som ju dock alltjämt erkänns av många socialdemokrater. I stället låter man regeringsinnehavet leda till en sådan försvarsposition för vad kapitalismen ställer till med att de borgerliga partierna, så som jag redan påtalat, kan göra en mera sannfärdig beskrivning än socialdemokratin av arbetslöshetens omfattning och av de nuvarande ekonomiska svårigheterna i allmänhet. Men arbetarklassen har inte anledning att ställa upp till försvar för det system av utsugning och profitjakt som skapar de ekonomiska kriserna och den stora arbetslösheten. Låt de borgerliga försvara sitt system. När socialdemokratin gör det, visar den att det är något galet med dess politik. Från vänsterpartiet kommunisternas sida kan vi inte godta vare sig den socialdemokratiska eller den borgerliga beskrivningen av det ekonomiska läget och av de politiska åtgärder som är nödvändiga. Arbetslösheten är en följd av utvecklingstendenser i kapitalismens ekonomiska system. Sysselsättningsproblemen sammanhänger både med den akuta ekonomiska krisen och med mera långsiktigt verkande krafter. För att förstå vad som måste göras är det enligt vår mening nödvändigt att utgå ifrån de förändringar i den svenska kapitalismens utveckling som är märkbara särskilt från mitten av 1960-talet. Här finns en vändpunkt i efterkrigstidens ekonomiska utveckling i Sverige. Fram till den punkten har den svenska kapitalismen, frånsett de periodiska kriserna, haft en relativt gynnsam och närmast ökande ekonomisk utveckling under efterkrigstiden, men från mitten av 1960-talet förbyts denna utveckling i avsaktning och en relativ stagnation, ett relativt stillastående. En rad viktiga förändringar i utvecklingen av grundläggande ekono miska faktorer kan iakttas. Industrins tillväxttakt minskar under 1960-talets senaste hälft. Kapitalkoncentrationen, som bl.a. kommer till uttryck i sammanslagningen av företag, ökar samtidigt i takt och omfattning som aldrig tidigare i Sveriges ekonomiska historia. Kapitalintensiteten i industrin, dvs. förhållandet mellan kapitalbeståndet och antalet anställda, ökar kraftigt under samma tid. Med denna stagnation i tillväxten, ökad kapitalkoncentration och tilltagande kapitalintensitet i driften har följt en ökning av arbetslösheten. Trots att 1970 var ett högkonjunkturår visar folkoch bostadsräkningen att antalet förvärvsarbetande minskade från 1965 till 1970. Vad som gjort att sysselsättningen någorlunda kunnat hävdas är den stora ansvällningen av antalet anställda i statlig och kommunal tjänst. Antalet förvärvsarbetande inom industrin minskade däremot kraftigt under perioden. Den grundläggande orsaken till denna utveckling ligger i det kapitalistiska systemet som sådant. Den svenska ekonomin står i dag inför kroniska tillväxtproblem, som hör samman med kapitalismens nuvarande utvecklingsstadium. Det s.k. privata näringslivet kan inte klara att skapa tillräckligt med arbetstillfällen. Staten måste i allt större utsträckning spela rollen som stöttepelare för kapitalisternas ekonomi. Staten har nära förbundit sig med kapitalägarnas ledande skikt — storfinansen eller monopolkapitalet. Men denna, som man kan kalla den, statsmonopolistiska kapitalism kan inte heller lösa problemet att skapa full sysselsättning och att stoppa inflationen. Det ser vi av utvecklingen under de senaste åren. Statliga insatser med lättnader för kapitalet och flera reservarbeten, dvs. den politik regeringen bedrivit mot krisen, kan öka i omfattning men inte hur mycket som helst på grund av prisstegringar och ökande skatter. Staten satsar på storkapitalet, och därmed skärps alla motsättningar inom ekonomin. Arbetslöshet och prisstegringar uppträder numera samtidigt. Till de ekonomiska kriserna kommer de långsiktiga verkningarna av ökad koncentration — av kapital, av makt, av befolkning till vissa områden — och av ökad monopolisering. Sysselsättningsproblemet blir permanent. Det finns även under det som kallas högkonjunkturer och uppsving. Det löses inte därför att ekonomisk kris efterföljs av uppgång. Undersysselsättningen och arbetslösheten blir bestående. Det uppstår en ständig arbetslöshetsarmé i samhället. Sysselsättningsproblemet under 1970-talet är mycket stort. Enligt vissa beräkningar krävs ett tillskott av inte mindre än 900 000 nya arbetstillfällen fram till mitten av 1980-talet för att garantera full sysselsättning. Om den genomsnittliga arbetstiden minskas med 10 procent reduceras behovet av nya arbetstillfällen med grovt hälften, men det handlar ändå om mellan 400 000 och 500 000 nya jobb. Hur skall den regerande socialdemokratin klara den uppgiften? Har man över huvud taget funderat på den eller dröjer man sig kvar i den senaste långtidsutredningens dimmiga föreställning om att det stora problemet var bristen på arbetskraft under 1970-talet? Hur vill de borgerliga angripa det problemet om de till äventyrs skulle erövra regeringsmakten? Ingendera sidan ägnar sig åt den långsiktiga planering av ekonomi och politik som är nödvändig. Enligt kommunisternas uppfattning krävs det för att säkra full sysselsättning under 1970-talet ett omfattande statligt produktionsoch sysselsättningsprogram. Åtgärder behövs på följande områden: 1. Nya statliga industrier, dvs. produktionsinvesteringar, som direkt främjar tillväxten. 2. Ett stort forskningsprogram, där man satsar på snabbare teknologiskt framåtskridande. 3. Investeringar i sociala bristområden — exempel som kan nämnas är sanering av stadsmiljöer, socialpolitiska och socialmedicinska insatser, utbyggnad av barnstugorna. De nya statsägda industrierna bör genom sin inriktning och lokalisering söka bli drivmotorer för den ekonomiska utvecklingen i regionerna. I denna mening blir de alltså basindustrier. Finansieringen ställer naturligtvis betydande anspråk. Den bör ske dels via AP-fonderna, dels ur en särskild fondavgift för alla företag över en viss minimistorlek. Vi döljer inte att detta industripolitiska program måste genom föras i kamp mot de kapitalistiska makthavarna. Programmet syftar till att förebåda och förbereda övergången till socialism, där den sociala nyttan ersätter vinstmaximering och rovdrift som vägledare för produktionen. Industrialiseringsprogrammet måste därför få en kvalitativt annorlunda inriktning än kapitalistiskt produktionsliv. Det måste syfta till att förbättra standarden för de arbetande människorna i annan mening än att blott skapa ökad produktion, oavsett vilka produkter det gäller. I de nya statsägda företagen måste lönarbetarna från början ha ett avgörande inflytande. AP-fonderna är deras, och de bör använda dem för att bryta storfinansens makt. Vänsterpartiet kommunisternas politik för kampen mot arbetslöshet och prisstegringar, för ökad makt och bättre levnadsstandard åt de arbetande kan kort sammanfattas i följande punkter: Skapande av statligt ägda basindustrier inom moderna industrigrenar för att öka antalet arbetstillfällen och stoppa avfolkningen av skogslänen. Industrier också till Stockholm. Åtgärder mot kapitalflykten så att inte storfinansen som i fjol kan investera 2 000 miljoner kronor utomlands samtidigt som arbetslösheten är stor i Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 988.

Herr talman! Oppositionens uppgift är givetvis att måla i mörka färger, och det har man gjort även i dag. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att under månaderna före 1970 års val var det allt överskuggande temat vår valutareserv. Ingen av talarna har i dag nämnt den positiva utvecklingen härefter. Och det förstår jag. År 1970 slet man faktiskt siffrorna från statistikmakarna för att se hur illa ställt det var — man tog valutareserven som ett bevis på att den ekonomiska politiken var felaktig. Situationen var den att vi då hade en valutareserv på ungefär 3 500 miljoner kronor. I slutet av 1971 var den 4574 miljoner kronor, i slutet av 1972 uppgick den till 5 714 miljoner kronor och 1973 till 8 156 miljoner kronor, en rekordsiffra för vårt land. Jag vet också att finansutskottets ledamöter varje dag får Sveriges riksbanks statistikkontors lilla publikation ”Ur Tidningarna”. Det exemplar som vi fick för en vecka sedan visar följande. Industriproduktionsindex ökade från 118 i december 1971 till 129 i december 1972. Från industrins olika branscher redovisas en del intressanta siffror: produktionsökningar för massaindustrin med 35 procent, för pappersindustrin med 19 procent, för järnmalmsgruvor och trävaruindustri med 12 procent, för järn-, ståloch metallverk med 11 procent, för verkstadsindustri med 8 procent osv. Det passar givetvis inte i debatten i dag att från reservanternas sida anföra dessa siffror som bevis på vår situation just nu. Herr Åsling verkade vara ledsen över att det inte fanns någon ideologisk skiljelinje i finansutskottets betänkande — det fanns inga käcka trumpetstötar, som han uttryckte det. Kanske herr Åsling närmare vill förklara varför han saknade trumpetstötarna. Allmänt har ju ändå den statsverksproposition som förelagts årets riksdag ansetts innehålla så många och för oppositionen överraskande förslag att det är underligt att man nu riktar anmärkningar mot socialdemokratin för att den inte skulle vilja fortsätta det reformarbete som varit riktlinjen för oss under flera decennier. Här har lästs upp önskelistor. Herr Löfgren hade en lång lista med önskemål, och många av dem skulle vi givetvis kunna instämma i. Även herr Hermansson hade en sådan önskelista. Herrarna drar alltså de här önskelistorna och säger också emellanåt att de är era punktprogram. Men vad som saknas är förslag hur önskemålen skall kunna förverkligas. Ni är inte lika duktiga att tala om framkomstvägarna. Herr Burenstam Linder förvånade mig i högsta grad. Under en och en halv minut lyckades han framföra en rad för mig ganska motsägelsefulla synpunkter. Han talade om löneskatten — ni envisas ju på den där kanten med att alltid tala om löneskatten trots att ni vet att det heter arbetsgivaravgiften — och kopplade samman arbetsgivaravgiften med devalveringen eller nedskrivningen av den svenska kronan. Först hade alltså arbetsgivaravgiften höjts och strax efteråt kom nedskrivningen av den svenska kronan. Jag fattade inte riktigt vad herr Burenstam Linder menade med sambandet. Strax därpå sade han nämligen att vår situation här i landet inte beror på förhållandena i omvärlden och konjunkturerna i andra länder. Så gick det några sekunder igen, och då talade herr Burenstam Linder om vårt beroende av omvärlden. Det var verkligen en snabb exposé över många olika synpunkter. Herr talman! Det är alldeles klart att man aldrig kan upphöra att förundra sig över att den borgerliga oppositionen i finansutskottet gång på gång kan foga en gemensam reservation till utskottets betänkande nr 1 över finansplanen och i anslutning därtill väckta motioner. Förvåningen grundar sig på det faktum att det aktstycke som reservanterna presenterar i flera avseenden är motsägelsefullt i förhållande till de motioner partierna väckt rörande riktlinjer för den ekonomiska politiken. Så här går det till: Först väcks motioner, av vilka det på väsentliga punkter framgår att skiljaktiga meningar råder hos de olika oppositionspartierna. Sedan kommer utskottsbehandlingen. Där börjar en samskrivning, och vi får en reservation av vilken vi kan utläsa att reservanterna har hämtat litet här och litet där. De kommer fram till en minsta gemensam nämnare. Därefter följer finansdebatten, som vi har i dag. Då återuppstår de här motionerna med den profilering som utmärker dem. Till sist kommer besluten i kammaren någon gång i kväll, där reservationens hemställan i de olika punkterna återigen leder till en allmän enighet på den borgerliga kanten. En stor del av anförandena hittills har ägnats åt att ge en bild av vad man anser ha hänt åren 1971 och 1972. Säkert är kammarens ledamöter mig tacksamma om jag inte utförligt tar upp den debatten — den har vi fört här bra många gånger nu, senast för en månad sedan. Men det är ju inte ur vägen att försöka bestämma sig för vad man tror om framtiden också och vilken ekonomisk politik man i anledning därav vill föra — det är trots allt av den anledningen vi har en finansdebatt i dag. Men låt mig, herr talman, först med några få meningar kommentera vad som sagts här tidigare om utvecklingen under 1971 och 1972. Vi var, när budgeten för 1971/72 lades fast på våren 1971, i allt väsentligt ense om en stram finanspolitik. Moderaterna ville ha den stramare, det skall sägas. De borgerliga var alla rädda därför att sparandet var så lågt.

Vi fick från sakkunnigt håll den bedömningen att förslagen ur samhällsekonomisk synpunkt var varandra likvärdiga; centerns förslag var litet svagare. Men vad som hade förlorats när konsumenterna sänkte sin konsumtion och fördubblade sitt sparande under orostiden på arbetsmarknaden gick förstås inte att ta igen. Man kan kanske säga att vi gick miste om tillväxten det året. Men vem skall anklagas för det? Några förslag om hur vi skulle ha agerat för att få en bruttonationalproduktsökning 1971 om låt oss säga 4 procent har jag aldrig sett. Nu i efterhand kanske de kommer. Ni har talat om de förlorade åren; herr Löfgren var inne på det här i debatten. Ni söker alltså på den borgerliga kanten framställa saken som om ni på ett mycket tidigare stadium än vi kunde förutsäga händelseför loppet. Det är och förblir en efterhandskonstruktion. Vi har t.ex. pekat på lagerinvesteringarnas roll och den privata konsumtionen. Jag skall inte fördjupa mig i det, men lagerinvesteringarna betydde en förändring på omkring 3,5 procent av bruttonationalprodukten. Så har vi hushållssparandet, som 1971 sprang upp i 6 procent. Hushållen sparade alltså 6 procent av sina disponibla inkomster. Samma höga siffra var det 1972. Det var något som ingen hade kunnat förutse, eftersom det var någonting nytt i en lågkonjunktur. Kommunerna — det vill jag starkt betona — investerade 1970 som aldrig förr. Den 1 januari 1971 skulle en sammanläggning komma för många kommuner. Vad hände? Man investerade. En rad kommuner sade att vi skall inte komma med några tillgångar i äktenskapet med andra kommuner, utan vi skall nu investera och se om vårt hus. År 1971 kom så de nya kommunerna med stora skattehöjningar, och ungefär samma sak hände 1972. Detta visar att det behövs en samordning av finanspolitiken. Det inträffade är ett exempel på att den kommunala ekonomiska utvecklingen har stor betydelse i konjunkturpolitiken. Under åren 1971 och 1972 gick det tyvärr på tvärs med vad som ur hela samhällsekonomins synpunkt hade varit angeläget. Den här problemställningen om kommunernas roll när det gällt konjunktursvängningarna blir ofta förbisedd i den allmänna diskussionen — det är bara staten ni talar om. Det är troligt att den pågående utredningen om kommunernas ekonomi kommer in just på dessa problem. Utredningen har åberopats i ett helt annat sammanhang i mittenpartiernas motion, nämligen ur den gamla vanliga vinkeln. Staten skall lämna större bidrag till kommuner och landsting så att dessa även efter år 1974 skall kunna hålla sina skattesatser. Det här är det vanliga resonemanget. Mera bidrag från staten, och när sedan finansministern föreslår inkomstkällor ett ramaskri över skattetrycket. Kom ihåg att varje procent i statsbidrag till kommunerna utgör ungefär 500 miljoner kronor! I motionen från mittenpartierna presenterar man en sorts beräkning av hur mycket stat och kommun gått miste om under 1971 och 1972. Sådana beräkningar är ungefär lika meningsfulla som att räkna fram hur mycket vi årligen — även i högkonjunktur — förlorar jämfört med om vi haft Japans bruttonationalproduktsökning, som ligger 6 å 8 procent högre per år. Det är för övrigt märkligt att bl.a. centern i den här frågan sätter sådan tilltro till bruttonationalprodukten, som man i andra sammanhang anser vara en dålig mätare på välfärdsökningen. Vad är det värt i bruttonationalprodukttermer att ha fria avtalsrörelser? Den frågan ställer jag mig. Jag vill i detta sammanhang säga att jag med stort intresse läst herr Olof Johanssons i Stockholm motion till årets riksdag angående beräkningen av bruttonationalprodukten. Jag delar i mycket hans synpunkter, även om vi måste komma ihåg att bruttonationalproduktsmåttet fyller en stor funktion. Dels är det ett bra mått om man vill analysera resurstillgång och resurstillväxt, dels är det ett mått som räknats fram på ungefär samma sätt i andra industrialiserade länder och därmed medger vissa slag av jämförelser. Vad som är tokigt är att det ibland sätts likhetstecken mellan BNP-tillväxt och välfärdstillväxt. BNP är icke något välfärdsmått och har aldrig avsetts vara det. Vad vi alltså behöver anstränga oss att göra är att få fram goda och internationellt gångbara metoder att mäta välfärd och välfärdsutveckling. Men det är svårt eftersom välfärd är ett synnerligen subjektivt och mångfasetterat begrepp. Vi här i landet har ju dock kommit en bra bit på vägen genom det arbete som utförts inom ramen för låginkomstutredningen. Herr talman! Den finansplan som vi nu behandlar avser 1973, men den bildar utgångspunkt för en statsbudget som omfattar också första halvåret 1974 och för en rad andra beslut vilka sträcker sig ännu längre fram i tiden. Det finns en risk att man blir för nära bunden till vad som har hänt i det närmast förflutna och till nuets händelser, när man skall fatta beslut om en framtid som omfattar en mycket lång tidsperiod. Vid de fördragningar vi haft i utskottet av bl.a. konjunkturinstitutets chef har vi ingående gått igenom orderläge, produktionsutveckling, lagerhållning och exportprognoser. Konjunkturindikatorerna pekar relativt brant uppåt, men osäkerhet föreligger i fråga om den takt varmed den här konjunkturuppgången slår igenom i förbättrad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Det framgår av de sammanfattande beräkningar som arbetsmarknadsstyrelsen, statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet gjort att vi, räknat över hela året, har haft en svag men dock ökning av antalet sysselsatta personer både 1971 och 1972 jämfört med 1970 med dess högt uppskruvade efterfrågan på arbetskraft. Det har kunnat ske genom betydande särskilda sysselsättningsinsatser, men det har inte hindrat en hög — alltför hög — arbetslöshet, långt från de ambitioner vi har i vårt land. Låt oss oreserverat slå fast det! Men det är samtidigt långtifrån den genomklappning på den svenska arbetsmarknaden som man velat ge intryck av på borgerligt håll. Särskilt gäller detta om man beaktar att antalet varsel nu minskat väsentligt och att den dolda arbetslösheten i meningen latent arbetssökande nu är avsevärt lägre än den var under förra konjunktursvackan. Vi har sålunda haft fler öppet arbetslösa men färre totalt arbetslösa. Det är alltså inte säkert att arbetslösheten totalt sett ökat, vilket de flesta tycks tro. Jag vill också säga att jag tycker det är märkligt att i den borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande få läsa som någonting negativt att vi kunnat vidga möjligheterna till tidigare pension för vissa grupper. Det är väl häråt vi strävat, att vi skall kunna sänka pensionsåldern för de äldre som riskerar att slita ut sig i arbetslivet och att vi i stället bereder arbete för dem som inte tidigare kunnat komma ut i arbetslivet genom brist på barntillsyn m.m. Låt oss hålla fast vid att det är åt det hållet vi strävar. När det gäller sysselsättningen under 1973 vill jag säga att utvecklingen på byggsidan inger stora bekymmer. Här kommer att krävas mycket betydande fortsatta insatser för att sysselsätta den tillgängliga byggarbetskraften. På industrisidan kan vi nog vänta en rätt kraftigt ökad efterfrågan på folk till produktionen. Den bedömningen gör arbetsmarknadsstyrelsen, och rapporterna från de enskilda industrierna ute i landet går ju också i den riktningen. Får jag i förbigående, herr talman, säga att den framställning som återfinns i reservationen på s.25 angående sysselsättningen inte är korrekt. Chefekonomerna på LO, TCO och SAF har inte alls gjort någon gemensam beräkning av sysselsättningsutvecklingen. Det som åsyftas torde vara en muntlig diskussion på ABF-stämman om främst den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen. Jag vet, för jag var där. Det var inte fråga om någon grundligare diskussion av i vilken utsträckning dessa tendenser gällde för 1973. Jag vill påpeka att man inte sällan tenderar att underskatta det omslag som sker på industrisidan när konjunkturen svänger uppåt. I 1969 års preliminära nationalbudget beräknades antalet sysselsatta inom industrin minska med 1 procent mellan 1968 och 1969. I verkligheten blev det en uppgång med 1,7 procent för antalet arbetare i industrin. Under loppet av 1969 blev ökningen så kraftig som 4,3 procent, dvs. antalet anställda industriarbetare ökade med bortåt 50 000 under loppet av 1969, om jag räknar från januari 1969 till januari 1970. Jag vill också påpeka att återhållsamheten inom den offentliga sektorn ju inte leder till anställningsstopp sett över hela fältet, utan antalet personer inom den offentliga sektorn ökar kraftigt också under 1973. I den preliminära nationalbudgeten räknar man med plus 3 procent, dvs. 25 000—30 000 personer. Vi vet också att en ökning i industriaktiviteten, om den blir stark, drar med sig handel och privat service uppåt. Jag vill säga det här för att modifiera en bild som tenderar att bli målad — som jag tidigare sade — i alltför mörka färger. Och det bör också sägas att det givetvis är den faktiska efterfrågan som i sina huvuddrag bestämmer utvecklingen. Företagen har förvisso i dag pengar och möjligheter att anställa flera — det framgår av likviditeten — och det gör de också när så erfordras. Man behöver inte låna ut pengar till dem för att de skall kunna göra det. Att skaffa 100 000 nya jobb under ett år är inte någon särskilt hög målsättning. Det anmäls årligen mer än en halv miljon jobb bara till den offentliga arbetsförmedlingen. Däremot är det en mycket hög målsättning att öka sysselsättningen med 100 000 personer på ett år. Väljer man ut enskilda kvartal och månader, så hittar man emellertid exempel på det också. Mellan första och fjärde kvartalen 1970 ökade sysselsättningen med 110000 personer. Sett över helår ökade sysselsättningen i Sverige med 86 000 personer mellan 1969 och 1970, och mellan 1967 och 1970 ökade den med nära 160 000 personer. Vi har också den högsta sysselsättningen av alla länder med jämförbar statistik. Vi har nu en längre tid gjort ytterst kraftiga insatser för att hålla uppe och öka industrins investeringar. Produktionskapaciteten ökar successivt — vilket jag inledningsvis framhöll — så att vi nu kan öka varuexporten. Vi har fått ett överskott i handelsbalansen. Det måste vi hålla kvar även i den bättre konjunkturen. Något annat alternativ finns inte för vårt land. Vi måste också klara bytesbalansen. Det är alldeles uppenbart att vi måste fortsätta med dessa ansträngningar. Långsiktigt minskar sysselsättningen inom industrin och andra varuproducerande sektorer och ökar i stället inom tjänstesektorerna, framför allt inom den offentliga sektorn. Om vi då skall kunna öka även sysselsättningen totalt sett, måste produktionsökningen inom industrin vara så pass stor att vi tål den ökade import och annan efterfrågan som det för med sig. Detta är rätt självklart. Men då vill jag säga till mina vänner i utskottet som haft ordet här: Vill ni värna om sysselsättningen, lägg då ned den hetskampanj mot den offentliga sektorn, som då och då väller fram särskilt på moderat håll. Och jag säger till min kollega herr Åsling: Driv inte någon kampanj mot arbetsgivaravgiften! Den behövs och kommer att behövas, om vi skall kunna betala våra gemensamma utgifter och öka sysselsättningen i samhället. Utskottsmajoriteten avstyrker förslaget att man inrättar ett ekonomiskt-socialt råd och beslutar om s.k. stabiliseringspolitiska konferenser. Sådana förslag har framförts år efter år, och jag vill här hänvisa till utskottsmajoritetens motiveringar för sitt avstyrkande, vilka återfinns på s. 16 och 17 i finansutskottets betänkande. De motiveringarna anser jag vara tungt vägande även nu. Men jag vill dröja något ytterligare vid de motiv för konferenser av detta slag som anförs i moderatmotionen 241 och mittenmotionen 983. I moderatmotionen säger man att prisstabilitet inte är möjlig, så länge lönekostnaderna ökar väsentligt snabbare än produktiviteten, och det förhållandet skulle lägga ett tungt ansvar på avtalsmarknadens parter och på regeringen. I mittenmotionen heter det i motiveringen att lönerörelsen 1971 blev ovanligt komplicerad, därför att ovisshet rådde om det samhällsekonomiska utrymmet. Det har dokumenterat behovet av de stabiliseringspolitiska konferenserna, menar man. Innebörden i motionärernas förslag är sålunda helt klar. Man skall inför avtalsrörelsen kalla samman arbetsmarknadens parter och tala om för dem vad det lönepolitiska utrymmet är och vad landet kräver av dem. Vi socialdemokrater har en annan bedömning. Det som är kanske allra viktigast att slå vakt om på den svenska arbetsmarknaden är avtalsparternas egenansvar för en bedömning av löneutrymmet och för effekterna av skilda lönekrav på priser, konkurrenskraft, företagsvinster m.m. Om man gröper ur detta ansvar, så återstår bara statliga diktat över hela lönemarknaden. I det stora hela har avtalsmarknadens parter fullt ut motsvarat det ansvar som lagts på dem. Att nu anföra, som man gör i mittenmotionen, att 1970-1971 års avtalsrörelse är ett bevis häremot är som jag ser det inte bara fel utan fullständigt halsbrytande. Det var ju just för att de stora parterna på arbetsmarknaden tog sitt ansvar som det blev en uppgörelse. En fråga är befogad: Har man på den borgerliga sidan verkligen satt sig ned och tänkt igenom vad det skulle innebära att formalisera kontakter och information på det sätt som man föreslår? Vi i utskottsmajoriteten tror det skulle vara förödande för de värdefulla strävanden vi — inte minst just nu — kan skönja på avtalsmarknaden. De diskussioner som på sistone förts på LO-håll om en lönepolitisk linje där man tar in effekterna även av skatterna i bedömningen, kan jag inte finna är ett argument för att på ett tidigt stadium gripa in i avtalsförhandlingarna med dessa stabiliseringspolitiska konferenser, något som hävdas i den borgerliga reservationen. Vad kan man nu utläsa ur den borgerliga reservationen? Vilken bedömning har man av framtiden? Vilken politik förordar man? Jag rekommenderar ledamöterna ett studium av reservationen. Den är på 12 sidor. I fråga om det förflutna är man tvärsäker, men i fråga om framtiden är buden många. Det är faktiskt inte så lätt att veta var reservanterna egentligen står. Låt mig ta ett par exempel. I den moderata partimotionen gör man till ett huvudnummer att den ekonomiska politiken i ökad utsträckning bör inriktas på generella medel. Den linjen har herr Burenstam Linder i dag som så många gånger tidigare talat för. Vi i utskottsmajoriteten har sagt att ett så formulerat krav kan tolkas som att man inte vill ha arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder av det slag som de stora riksdagsbesluten här i höstas. Vi har också sagt att nu i konjunkturuppgången behövs det säkert ännu fler särskilt riktade åtgärder om vi skall komma till rätta med de regionala olikheterna, de stora branschskillnaderna och kunna göra särskilda insatser för de svårplacerade. Om t.ex. ett varv har råkat i svårigheter, löser man det med s.k. generella åtgärder? Knappast. Om man vill höja sysselsättningen för kvinnor i Västerbotten, skall man då säga nej till Algots, därför att det stöd som där kommer att utgå inte kan betecknas som generellt? Stå då upp och säg det, inte bara nu utan också när vi diskuterar regionalpolitiken. Vad sägs då i reservationen? Jo, där vill man ge Kungl. Maj:t till känna det nödvändiga i att både generella och selektiva åtgärder kommer till användning i den ekonomiska politiken. Det är verkligen halsbrytande — ty just bedömningen av både generella och selektiva åtgärder återfinns såväl i finansplanen som i finansutskottets majoritetsskrivning. Det behöver alltså inte ges till känna. Moderatmotionen kräver däremot en ökad inriktning på generella metoder. Det kan vi i utskottsmajoriteten inte ansluta oss till och yrkar sålunda avslag. Nå, men titta på motiveringen, förstår jag att herrar Löfgren och Åsling kommer att säga. Ja, gärna det. I motiveringen vill ni ju rent av tillstyrka moderatmotionen om en ökad inriktning på generella metoder i den ekonomiska politiken! Allt det som uttalats i mittenpartiernas motion om behovet av särskilt riktade åtgärder har kommit i skymundan. Det är moderaterna som här tagit befälet, och det är intressant, eftersom det från mittenpartihåll gång på gång upprepas, att i en eventuell borgerlig regering får moderaterna vara med på de båda andra partiernas villkor. Nog borde centerledaren Fälldin känna sig desavouerad av sina vänner i finansutskottet, eftersom han i den allmänpolitiska debatten för en månad sedan hade en klar uppfattning om det olämpliga i att nu sätta in generella konjunkturstimulerande åtgärder av mer omfattande slag. Jag vill alltså för säkerhets skull fråga herr Åsling: När nu de regionala skillnaderna tenderar öka i konjunkturuppgången, då skall vi väl ändå inte genom ökad användning av generella medel riskera att öka de regionala skillnaderna och arbetslösheten? Jag kan ställa samma fråga till herrar Löfgren och Burenstam Linder. Eftersom det här är så oklart skrivet vill jag faktiskt pejla er inställning på den här punkten. Ni kan också svara på min fråga. Jag vill anföra ytterligare några exempel på bristande vilja i reservationen att ta ställning i sakfrågorna. I finansplanen konstateras att den internationella konjunkturuppgången som började ta fart under fjolåret nu beräknas fortsätta med ökad styrka. I Sverige kan vi räkna med återgång till en förhållandevis snabb ekonomisk tillväxt under 1973. I mittenpartiernas motion finns följande konjunktursyn: ”Det är obestridligt att finansplanens antaganden om en konjunkturförbättring är riktiga.” Det oförbehållsamma erkännandet från mittenpartierna passade inte när moderaterna fick komma med och skriva. I reservationen heter det utslätat: ”Utskottet kan i och för sig instämma i att förutsättningar finns för en uppgång i konjunkturen.” Man säger vidare att det också finns ”inslag i bl.a. den internationella utvecklingen, som gör den svenska konjunkturbilden mer splittrad och svårtolkad än vad som framgår av finansplanen”. Avsikten är fullt klar. Utan att nu våga föreslå expansiva åtgärder vill man, om utvecklingen skulle avvika från vad som nu bedöms rimligt, fram på höstkanten kunna peka på s. 24 i betänkandet och säga: ”Vad var det vi sa, vi varnade ju.” Men en gardering åt alldeles motsatt håll är inte heller så dum att ha. I finansplanen räknas med ett fortsatt överskott i bytesbalansen för år 1973. Detta utesluter inte heller reservanterna, men på s. 32 vill de ”samtidigt påpeka, att en mer påtaglig uppgång i konjunkturen än vad som här förutsatts på nytt kan komma att leda till påfrestningar på den svenska valutareserven”. Där synes man alltså räkna med en långt kraftigare uppgång än vad finansplanen räknar med och varnar för de påfrestningar på valutareserven som då skulle uppkomma. Även där finns alltså utrymme för ett ”vad var det vi sa” — men av rakt motsatt innebörd. Det finns rader av sådana här inkonsekvenser och reservutgångar i den borgerliga reservationen. Man vill ha ett uttalande att den ekonomiska politiken i högre utsträckning än hittills inriktas på att bekämpa inflationen. Det kan ju vara bra att visa tillbaka på att man 1973 varnade för inflationsfaran. Men man överlåter gärna åt andra att ta ansvaret. Man begär ingen stramare finanspolitik, snarare tvärtom. Inte heller vill man ha kreditåtstramningar som drabbar någon — det kan ju också vara bra att visa tillbaka på att man i finansutskottet värnade om rätten att låna pengar. Av Kungl. Maj:t begärs ett förslag till sparstimulerande åtgärder utan att man själv har lagt en enda tanke till grund för hur ett sådant förslag skulle vara utformat och fastän riksdagen så sent som i fjol fattade beslut om ett sådant system. Det är väl inte heller så litet inkonsekvent att tro att man bromsar inflationstendenser genom en ökad indexreglering. Herr talman! Man bör kunna acceptera att det finns flera små rum i ett gryt, där rävar av ganska skilda schatteringar skall samsas. Men hur många reservutgångar får grytet egentligen ha? Men för att nu återvända till politiken: Hur skall man kunna göra anspråk på att företräda en gemensam ekonomisk politik, när man lämnar varje central fråga obesvarad och håller varje alternativ öppet? Det är inte ett alternativ till regeringspolitiken som återfinns i reservationen. Det är en hel byrå av undanstoppade brasklappar. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 1.
Herr talman! Herr Ekström förvånar mig en aning när han beskyller också mig för att ha svartmålat beträffande konjunkturutsikterna och för att inte ha nämnt betalningsbalans och valutareserv. Jag började mitt anförande med att åberopa just de ljusa inslagen i dagens konjunkturbild, och jag åberopade också den gynnsamma utvecklingen av valutareserven som ett klart incitament till en aktivare konjunkturpolitik än den som regeringen gör sig till förespråkare för. Jag är inte ledsen, som herr Ekström uttryckte det, över att finansplanen och i hög grad finansutskottets betänkande inte innehåller några ideologiska skiljelinjer att tala om. Jag bara konstaterar detta. Jag konstaterar också att de socialistiska tongångar som den socialdemokratiska partikongressen i skilda frågor gav uttryck för inte går att omsätta i verkligheten. När man går att tackla vardagens problem i detta hus, får man lämna alla stolta fraser åt sitt öde. I verkligheten är alltså motsättningarna i de principiella frågorna inte stora. Jag är därför förvånad över herr Ekströms försök till analys av oppositionens gemensamma reservation. Den gemensamma reservationen är framför allt ett uttryck för att vi har en arbetsduglig opposition, som med bortseende från detaljfrågor kan samlas kring gemensamma, viktiga mål i den ekonomiska politiken. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta. Däremot är majoritetens skrivning verkligen överslätande. Den talar i detta sammanhang sitt tydliga och ganska kraftlösa språk.

Herr talman! Herr Ekström påstod att ingen av oss sade någonting om den nuvarande valutareserven. Jo, det gjorde jag. Sedan åberopade herr Ekström vad vi sagt i reservationen just om denna sak. Herr Ekström påstod vidare att jag har framfört en lång önskelista men att vi ingenting sagt om hur vi skulle kunna förverkliga den. Ja, läs vad som står i reservationen. Där har vi gjort en sammanfattning av alla de olika åtgärder som vi förordat för att uppnå det jag sedan redovisade i den sammanställning som herr Ekström kallade för en önskelista. Herr Ekström anförde att han år efter år hört talet om stabiliseringspolitiska konferenser och att det inte var någonting nytt. Nej, det är inget annat nytt än att erfarenheterna nu har visat att det är ännu mer angeläget än tidigare att sådana konferenser verkligen kommer till stånd. Han sade att vi inte skulle gripa in. Nej, det skall vi inte, men det skall väl ske ett sådant klarläggande av situationen, där också regeringen tvingas tala om vilken politik den ämnar föra i framtiden, att de som sedan skall sluta de avtal det gäller verkligen vet vad det är de förhandlar om och inte hamnar i fullkomligt ohållbara situationer i fortsättningen. Vidare framhöll herr Ekström att uppgiften om bruttonationalprodukten bara är siffror och inte så mycket att tala om. Herr Ekström vill inte gärna tala om de förlorade åren, vilket jag mycket väl kan förstå. När man i verkligheten kan göra beräkningar som visar att man skulle ha haft ungefär 13 miljarder kronor mer att röra sig med, av vilka stat och kommun fått ungefär hälften, kan jag mycket väl förstå att herr Ekström inte så särskilt gärna vill tala om detta. Vad kunde man ha använt dessa pengar till? En beräkning ger till resultat en lång lista. SJ:s persontaxor kunde ha sänkts till hälften, vilket hade kostat 400 miljoner kronor. Man skulle ha kunnat sänka löneskatten med 2 procent och ta bort den helt i stödområdet, vilket hade kostat 1 500 miljoner kronor. Inför ett vårdnadsbidrag på 2 400 kronor för alla barn under 3 år, vilket skulle kosta 670 miljoner kronor. Bygg under 1973 dubbelt så många daghem som regeringen beräknar, vilket skulle kosta 100 miljoner kronor. Bygg ut färdtjänsten för handikappade till det dubbla; det skulle kosta 100 miljoner kronor. Inflationsskydd av skatten kostar 800 miljoner kronor. Inför också enhetliga daghemsavgifter, 100 miljoner. Sänk marginalskatten i mellaninkomstlägen — 1000 miljoner. Höj barnbidraget med 200 kronor per barn — det blir 350 miljoner — och höj folkpensionen med 500 kronor för alla pensionärer, vilket gör 700 miljoner. Tror ni inte att de människor som kunde ha haft chans att få del av detta begriper att vi verkligen har haft två förlorade år?

Herr talman! Herr Ekström uttryckte stor förtjusning över valutareservens läge. Men varför har man då devalverat, om det inte fanns några bekymmer här? Herr talman! Herr Ekström hade svårt att förstå det påpekande som jag gjorde, nämligen att det är en något förvånansvärd politik att ena dagen klämma åt näringslivet genom att införa en löneskatt som kostar ett par miljarder kronor och sedan — nästa dag eller nästa vecka — devalvera för att hjälpa detta näringsliv. Om herr Ekström har svårt att förstå det påpekandet kan inte jag hjälpa det, men det är en självklar iakttagelse, gjord icke bara av mig, utan gjord t.ex. av professor Lindbeck i ett uttalande i samband med denna växelkursändring. Vad angår de förlorade åren, herr talman, tyckte herr Ekström det var så dumt att göra en jämförelse som gick ut på att fråga: Hur mycket större hade vår nationalprodukt och våra samlade resurser kunnat vara, om vi hade varit ungefär lika bra som genomsnittet av andra länder? Han sade att det var ett dumt resonemang; man skulle ju i stället ha kunnat jämföra Sverige med Japan, som har haft en mycket hög tillväxt. Det intressanta är väl att man inte skall jämföra Sverige med ett speciellt annat land, utan att man bör jämföra med genomsnittet för andra länder. Det är den enda rimliga basen för internationella jämförelser. Gör man en sådan jämförelse, kommer man, såsom herr Löfgren påpekade, fram till att vi här i Sverige skulle ha haft drygt 10 miljarder kronor mera i samlade inkomster, om vi hade fört en rimligare politik. Herr Ekström försökte göra gällande att det inte har funnits några förslag från borgerlig sida om hur denna rimligare politik skulle ha varit utformad. Men det är ändå ganska magstarkt, herr talman! Vi måste ju alla här komma väl ihåg regeringens uppläggning av debatten, säg hösten 1971. Då sades det att om man gjorde allt som borgerligheten föreslog, skulle följden bli den mest fanstastiska överhettning av ekonomin. Det var argumenten 1971. Varför då inte för närvarande erkänna att vi vid den tidpunkten hade en hel del bra förslag? Vad beträffar uttalandet om selektiv politik är min uppfattning att det i den lågkonjunktur som vi haft har gjorts en alltför stor satsning på punktinsatser. De har icke alls kunnat hjälpa för att dra i gång hjulen i tillräcklig omfattning. Man måste av detta dra slutsatser för framtiden, och man måste ha synpunkter på hur man skall få i gång ett nyföretagande. Det hade herr Ekström inte alls något att säga om i sitt långa anförande, men detta är ändå synnerligen viktigt när det gäller att klara upp situationen för framtiden. Sedan till skattesidan, herr talman! I Allan Larssons artikel i Aftonbladet står det på slutet att med den politik som har förts kommer han i den situationen att han föreslår ett, som han säger, naggande i kanten på den fria förhandlingsrätten. Det är ju en synnerligen allvarlig uppläggning, och det finns här en stor skillnad mellan herr Ekströms uppfattning och den uppfattning som Allan Larsson kommer med och den som Gunnar Nilsson framförde i sitt TT-uttalande.

Herr talman! Det råder väl inget tvivel om att herr Åsling var glad över att det enligt finansutskottets betänkande inte finns några ideologiska skillnader mellan vad de borgerliga och socialdemokraterna vill. De som försöker föra arbetarrörelsens traditioner vidare delar inte den glädjen. Det är, herr talman, inte många år sedan den regerande socialdemokratin sade, att det svenska folket numera levde i ett fullsysselsättningssamhälle. Arbetslöshet skulle inte längre vara tillåten. Sedan kom den ekonomiska krisen under de senaste åren. Arbetslösheten hade redan börjat att växa från mitten av 1960-talet men dolts genom reservarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Krisen sprängde dammarna. Massarbetslösheten kan inte längre bestridas av regeringen. Hur stor är den? Det tvistar man om, 100 000, 200 000, 300 000 — siffran beror av beräkningsgrunderna. Men det avgörande är att massarbetslösheten finns där. Vårt parti anser inte att arbetslöshet över huvud taget kan accepteras. Den är någonting av det mest onda som kan drabba både den enskilde och ett samhälle. Arbetslösheten är en bankruttförklaring av det kapitalistiska systemet. Sysselsättningsproblemen är ingalunda lösta därför att det eventuellt blir en ekonomisk högkonjunktur i höst eller nästa år. Vad tänker socialdemokratin göra för att både i dag och långsiktigt klara det problemet? Hur tänker ni skapa de många nya arbetstillfällen som behövs. Jag ställer frågan direkt till finansutskottets ordförande herr Ekström, eftersom det är en central fråga i denna debatt. En annan aktuell fråga är den nedskrivning av kronans värde gentemot de flesta valutor som regeringen och riksbanksfullmäktige nyligen beslutat. Finansutskottet tror att det inte skall bli någon prishöjande effekt av denna nedskrivning. Jag delar inte den tron. Vi får väl så småningom se vem som haft rätt i sin bedömning. Men det är en annan fråga som jag vill ställa till herr Ekström, som ju här uttryckte sin tillfredsställelse med valutareservens storlek. Anser herr Ekström också att denna valutareserv är väl sammansatt? Är det rimligt att den till sin helt övervägande del vad avser främmande valutor skall bestå av USA-dollar, så att riksbanken får vidkännas stora förluster genom den 10-procentiga nedskrivningen av dollarn? Det skulle vara intressant att få höra finansutskottets synpunkter på den brännande frågan.

Herr talman! Jag kan konstatera att jag inte fått några svar på de frågor jag ställde. En av dem gällde moderaternas inflytande i fråga om att förorda generella åtgärder. Jag hade kanske väntat att herr Åsling skulle ha något att säga om detta. Herr Åsling var ledsen över att jag buntade ihop honom med de båda andra partierna, men det är alldeles klart att jag gör så, eftersom ni skrivit ihop er om en gemensam reservation. Herr Löfgren räknade upp allt som skulle kunna tänkas skapas i detta land, om vi haft en bruttonationalprodukt som varit högre. Ja, ni tror att det är så enkelt med den ekonomiska politiken. Man trycker bara på en knapp och bestämmer sig: nu skall bruttonationalprodukten öka med 4 procent, och så blir det så. Sedan ramlar det ut pengar och man kan få allt det som herr Löfgren räknade upp. Han gjorde det i så snabb takt, att jag nästan trodde att det var en auktionsutropare i farten. Så där fungerar inte ekonomin, och om ni någon gång själva skulle ha hand om rodret, skulle ni komma att finna att verkligheten är bra mycket bistrare och mera invecklad än vad ni inbillar er. Det blev ingen riktig förklaring från herr Burenstam Linder om hur han kunde växla uppfattningar inom loppet av en och en halv minut. Herr Burenstam Linder tog upp LO:s resonemang och det som dess andre ordförande uttalat. Han har inte uttalat sig på det sätt som ni uppfattat det. Ni skall väl ändå aldrig tro att den största fackliga organisationen om någon månad kommer att få en ordförande, som menar att LO skulle avhända sig möjligheten att påverka avtalsrörelsen. Han har inte uttryckt sig på det sättet, men ni vill gärna lägga ord i hans mun som han aldrig har sagt. Till herr Hermansson skulle jag i fråga om valutareserven vilja säga att han ju haft en debatt med finansministern om den för inte så länge sedan. Jag föreställer mig att herr Hermansson, om han så vill, kan få till stånd en ny debatt med finansministern om den fördelning vi har beträffande valutareserven. Det är litet förvånande med enigheten på den borgerliga kanten. Det måste innebära att mittenpartierna går på samma linje som det moderata samlingspartiet, som ju ändå förordar en väsensskild politik i sin motion. Hela det sociala reformarbetet är bortkastat Allt vad vi har gjort för att bygga upp ett samhälle i solidaritet och trygghet är felaktigt. Vi kunde tidigare emellanåt komma överens med det gamla bondeförbundet, men det verkar nu som om det nya partiet, centerpartiet, alltför ofta går på samma linje som det moderata samlingspartiet, det gamla högerpartiet.

Herr talman! Var i reservationen, herr Ekström, står det om social nedrustning? Centerpartiet tänker för sin del verkligen inte medverka till någon sådan. Reservationen får ses som en sammanskrivning kring vissa klart fastslagna konkreta mål beträffande den ekonomiska politiken. Herr Ekström har ställt en del frågor till mig, bl.a. om hur vi ser på relationerna mellan selektiva och generella medel i konjunkturpolitiken. Självfallet måste man lägga en grund för konjunkturpolitiken med generella medel. Man måste ha den basen för att med utsikt till effektivitet kunna arbeta med selektiva medel i övrigt. Jag noterade med intresse att herr Ekström här har erkänt att vi har en alltför hög arbetslöshet. Jag tror dock att han är något för optimistisk när det gäller att bedöma en konjunkturuppgångs konsekvenser för tillgången på arbetstillfällen. Jag vill bara erinra om att man under högkonjunkturen 1968-1969 inte lyckades åstadkomma mer än ca 17 000 nytillskapade arbetstillfällen i industrin. Det finns alltså anledning att varna för en alltför överdriven optimism i det här sammanhanget.

Herr talman! Herr Ekström säger att det inte går att trycka på en knapp, så är allt förändrat. Nej, det skall alla veta. Men ni måste i alla fall ta ansvaret för att ni inte har lyssnat på de förslag vi har framfört. Hur var det på hösten 1971 när man under hela året från folkpartiets sida fram till dess riksdagsarbetet påbörjades i oktober hade gjort klart att det var nödvändigt att göra någonting? Våra förslag innehöll lösningar som, om ni hade accepterat dem, hade gjort läget helt annorlunda. Under sådana förhållanden kan ni väl inte anklaga oss för att vi skulle rekommendera någonting sådant som att bara trycka på en knapp för att få allt förändrat. När det gäller allt som vi hade kunnat uppnå med en bättre ekonomi i vårt land så är det bra att herr Ekström inte bestrider att vi hade kunnat åstadkomma detta om bruttonationalprodukten hade varit så mycket högre. Herr Ekström kan skratta, men det gör inte de människor som har egen praktisk erfarenhet av hur bruttonationalprodukten påverkar deras situation och som menar att förhållandena inte är som de bör vara. Herr Ekström har inte svarat på det jag anförde om möjligheterna till ett fristående konjunkturinstitut. Det vore värdefullt att få veta om han tycker att det är någonting att fundera på. Vilka åtgärder vill herr Ekström föreslå för att förbättra sysselsättningen, särskilt på litet längre sikt? Det är inte vidare rekommenderande för finansutskottets ordförande när han i ett beträngt läge väljer att beskriva oppositionens olika partier såsom rävar som samsas nere i en rävhåla, där de gnager på varandra men där det tydligen finns olika utgångar. Jag behöver inte säga mer. Allmänheten har en helt annan uppfattning om vad de olika oppositionspartierna skulle kunna åstadkomma gemensamt.